Herr talman! Rolf Kenneryd brukar säga att man skall tala så att allmogen förstår vad man säger, men jag tror inte att allmogen - om man med det begreppet här avser småföretagare - riktigt förstod det som Rolf Kenneryd sade. Det är riktigt att underskottet i de offentliga finanserna sjunker, men till skillnad mot den förra regeringen har den nuvarande regeringen genomfört kraftiga skattehöjningar. Det gäller i synnerhet skatter som har belastat företagandet och enskilda människors inkomster från arbete, studier och sparande. Därvidlag har väl företagandet alltså burit sin del. Vi har fått värnskatt, återinförd dubbelbeskattning, slopad kvittningsrätt, höjda arbetsgivaravgifter, höjd skatt på pensionssparande och kapitalförsäkring, skatt på industribyggnader, förtida momsinbetalningar, höjd fastighetsskatt och mycket annat. Det leder till att det skattetryck som redan nu är högt stiger ytterligare. Däremot kan man på ena handens fingrar räkna de skatter som har sänkts. Det gäller matmomsen, temporärt riskavdrag och återinförd kvittningsrätt för nyföretagare. Man måste göra invändningar, först och främst mot instabiliteten i reglerna, hattandet fram och tillbaka med temporära skatteregler samt återställare och återåterställare. Det leder till en ökad osäkerhet om de framtida skatteregleringarna, och en sådan osäkerhet är negativ för företagande och investeringar. Centern har tidigare hävdat att man behöver stabila skatteregler och att villkoren för företagandets arbetsinsatser behöver ses över. Men nu säger Rolf Kenneryd att just det här "bondeoffret", bestående av tidigarelagd momsinbetalning, var absolut nödvändigt. Han har fortfarande inte visat varför just det här skulle vara så nödvändigt.
Herr talman! Nej, jag påstår inte att just det här offret var alldeles nödvändigt, men det var ett i en helhet som det icke har varit möjligt att undvika. Jag medger med den pragmatiska inställning som jag har till politiskt arbete att det finns balansgångar när det gäller såväl uppoffringar av skattehöjningskaraktär som uppoffringar av annat slag. Isa Halvarsson framhöll med emfas i sitt anförande att det här verkligen har upprört, och det har det gjort. Men också praktiskt taget alla de exempel som Isa Halvarsson själv gav har verkligen upprört. Jag kan också förlänga listan över beslut som har tagits i denna kammare som verkligen har upprört: sänkta ersättningsnivåer i transfereringssystemen, sänkta barnbidrag liksom reducerade basbelopp vid beräkning av pensioner och andra förmåner. Låt mig återigen referera till Isa Halvarssons huvudanförande. Hon sade där att vi inte förstår den verklighet som vissa människor lever i. Det gäller såväl den fråga som vi nu diskuterar som alla de exempel som Isa Halvarsson och jag har nämnt i det här replikskiftet.
Herr talman! Rolf Kenneryd sade som svar på en fråga i en tidning att han som princip inte tyckte att det är rimligt att man skall betala in skatt innan man själv har fått betalt från kunden, men han menade att de långa betalningstiderna ibland är ett resultat av bristande disciplin bland både köpare och säljare. Jag är säker på att det finns bristande disciplin men också bristande betalningsförmåga. Jag undrar verkligen vad Rolf Kenneryd tror om den utveckling som kommer. Antalet nystartade företag sjunker dramatiskt från våren 1994 till våren 1995. Vad tror han att det beror på? Vad tror han att det kommer att betyda för framtiden?
Herr talman! Jag vill kort beröra frågan om betalningstiderna. Det är ett riktigt citat som Isa Halvarsson gör. Jag tycker i princip inte att det är riktigt att man skall betala skatt förrän man verkligen har fått inkomsten. Jag står också för andra delen i citatet. Jag utgår ifrån att den förändring som nu sker på detta område kommer att fungera som ett mycket gott argument för framför allt de små företagen att använda gentemot de stora, som är dåliga betalare, för att få dem att verkligen betala sina fakturor i tid och därigenom förkorta den genomsnittliga betalningstiden. Det kommer att som en följdeffekt få likviditetsförbättring. Man får betalt så att man kan betala skatt, och man får också betalt för själva fakturan. Även om vi inte skall överdriva effekten kan jag säga att det kommer att medverka till en bättre betalningsmoral i näringslivet. Det kommer i första hand de mindre företagen till del.
Herr talman! Man hör titt som tätt centerpartister på statsmannamässigt sätt uttala sig om vilket bidrag Centerpartiet har givit till saneringen av Sveriges ekonomi. Av de 118 miljarder som den svenska ekonomin hittills förstärkts med har Centerpartiet bidragit med 3. Det är ganska märkligt att höra Rolf Kenneryd säga att Centerpartiet har förhindrat en vänstermajoritet att lägga fram ännu värre förslag. Har Rolf Kenneryd och jag varit på samma skatteutskottssammanträde? Vi har försökt att genomföra förbättringar. Vi har försökt att lirka med centerpartisterna för att få dem att ta bort de värsta avarterna i förslaget genom att lägga fram kompromissförslag. Vi har tydligen inte varit på samma sammanträde. Det kan också förklara varför Centerpartiet inte sökte allians med en annan majoritet i skatteutskottet. Man hade ganska enkelt kunna driva frågan så att de värsta avarterna hade kunnat tas bort ur förslaget och omsättningsgränsen kunnat höjas från 10 till 40 Så till en annan fråga: Är det bäst att beskatta pengar som finns eller att göra likviditetsindragning av pengar som inte finns?
Herr talman! Låt mig svara på den sista frågan först. Det är kanske inte alltför uppseendeväckande om jag svarar att det är det första ledet som är att eftersträva. Så till frågan om vi har försökt att påverka s: Jag beklagar att Per Rosengren inte har lyssnat till debatten tidigare. Jag har ägnat en ganska stor del av debatten till att förklara att vi inte bara har försökt utan också lyckats med det. Per Rosengren vet mycket väl att vi var på samma skatteutskottssammanträde. Om man i ett tidigt skede påverkar och åstadkommer resultat, vilket har skett i detta fall, kommer man till en punkt då man är överens om att målet är uppnått. Vi hade gjort det före det utskottssammanträde som Per Rosengren och jag och några till deltog i. Till skillnad från Vänsterpartiet har vi i Centerpartiet som tradition att stå för de uppgörelser som vi har gjort. Det gjorde vi också i detta fall. Däri ligger förklaringen. Jag är alldeles övertygad om följande: Om Vänsterpartiet hade försökt att inta den roll som vi har spelat i strävan att förbättra det förslag som kom från regeringens sida, hade förslaget varit avsevärt sämre än det vi nu debatterar. Vi har åstadkommit en plattform, och Vänsterpartiet vill gå ytterligare litet längre. Att man i Vänsterpartiet inte håller sig för god för att i ett sent skede spela på opinionen förvånar i och för sig inte, om vi tar hänsyn till vilket parti vi har att göra med. Men det är inte något särskilt moraliskt uppträdande.
Herr talman! Jag tror inte att Rolf Kenneryd kan peka på något exempel på att vi inte har stått för uppgörelser. Detta ärende är faktiskt inte färdigbehandlat förrän det är behandlat här i riksdagen. Det är inte ett högsta sovjet vi bevistar. Har man möjlighet att påverka ärendena för att få fram bättre förslag skall man naturligtvis ta de möjligheterna. Rolf Kenneryd talar om att det sker i ett sent skede. Vi insåg denna problematik på ett väldigt tidigt stadium. Vi har haft kontakt med bl.a. åkeriföreningar med en omsättning mellan 15 och 20 miljoner. De har ett avräkningssystem som fungerar på så sätt att ingenting avräknas förrän den 20 i varje månad. Det innebär att de får göra preliminära beräkningar för momsen. Det är inte tillåtet enligt lagen. Hur skall de klara sig i denna situation? De hade klarat sig med vårt förslag på en 40-miljonersgräns. Jag förstår fortfarande inte vad Rolf Kenneryd säger om att förslaget skulle ha varit betydligt sämre om vi hade varit med och påverkat situationen. Jag skulle vilja säga precis tvärtom. Förslaget kan inte bli mycket sämre än vad Centern har gjort det.
Herr talman! Jag vill kort replikera med att lämna ett exempel på brutna löften. Det är naturligtvis delvis en definitionsfråga, men jag tar ett i tiden näraliggande exempel. Det är inte mer än en och en halv timma sedan Per Rosengren debatterade med Lars U Granberg om hundskatten. Den frågan kan på sitt sätt sägas var ett ganska belysande exempel på Vänsterpartibeteende.

Herr talman! Det är framför allt tre saker som slår mig när jag i en och en halv timmes tid lyssnar till debatten om förändrade rutiner för inbetalning av moms. För det första tycks insikten om tillståndet för statens finanser vara som bortblåst från dem som kritiserar förslaget. För det andra tror man att förslaget kommer att få överdrivna effekter på svenskt näringsliv. För det tredje visar man en påfallande misstro mot svenska företagares förmåga att hantera förändringar i omvärlden, något som för övrigt är deras vardagssysselsättning. Låt mig ta det första: Man genomför inte denna förändring därför att man har för avsikt att klämma till företagen. Vi har att ta hänsyn till en verklighet som säger att vi måste få ordning på det underskott vi har. En stor del av de utgifter vi har i staten är fortfarande ofinansierade. Självfallet måste vi ta till alla de medel som står till buds för att komma till rätta med detta. Det kan innebära att företagen också måste vara med och bidra en aning. Det är vad detta förslag handlar om. Man talar om effekterna av förslaget - vad det kommer att innebära. Låt oss titta ett ögonblick på vad det egentligen är vi föreslår. I dag har alla företag en räntefri kredit i samband med skatteinbetalningen. Den kredittiden kortas nu något. Det är det bidrag som företagen lämnar för att förbättra finanserna. miljon nästan 300 000. Vad innebär förändringen för de företagen? En del har efterlyst att vi skall använda oss av verkligheten, närma oss den och befinna oss i den. Jag har i alla år funnits i företagsverkligheten, och jag envisas med att fortsätta att vara kvar där. Jag satte mig därför ner och tog fram min lilla enkla miniräknare och tittade på vad detta förslag innebär för ett företag med en omsättning på 1 miljon. Under förutsättning att hela omsättningen är momspliktig innebär det en utgående moms på 250 000 kr om året. Beroende på vilken typ av företag det är, om det är ett handelsföretag eller ett konsultföretag, är genomsnittligt kanske halva beloppet kostnader för materialinköp eller andra tjänster som också är momspliktiga. Man har alltså en ingående avdragsgill moms på ungefär 125 000 kr. Kvar blir att leverera in till staten i skatt i storleksordningen Vad innebär då den förkortade kredittid som dessa små företag får? Från att i dag ha en genomsnittlig kredittid på 50 dagar minskar kredittiden beroende på vilken metod man väljer. Det är fritt att välja om man vill ha en årsredovisning eller redovisa varje månad, som framgår av betänkandet. Det innebär i praktiken en kostnad på 12 kr i månaden för att slippa redovisa moms varje månad. Så ser situationen ut för den vanlige småföretagaren med en omsättning under 1 miljon. Om man väljer det sämre alternativet att redovisa varje månad innebär det att man får jobba litet mer och att det kanske kostar 15 kr. Är det en väldigt företagsam person, och att det går mycket bra för företaget, så att man har råd med en redovisningsfirma som sköter momsredovisningen, får man utgå från att bokföringsfirman debiterar ungefär 300 kr plus moms i timmen för att hjälpa företagaren med detta varje månad, eller som tidigare varannan månad. Detta förslag betyder alltså att 300 000 företagare i landet kanske sparar 1 200-1 300 kr per månad i utlagda konsultkostnader, eftersom de slipper detta om de så väljer. Skulle det vara så att företaget har sådana periodiska problem och säsongsvariationer att man tycker att det är olämpligt att betala in F-skatt för hela året väljer man att redovisa varje månad. Men fortfarande tjänar man på systemet. Det är helt uppenbart. Det är skälet till att vi tycker att det förslag som äntligen har lagts fram är bra. Miljöpartiet har länge hävdat att vi måste förenkla villkoren för våra små företag för att man skall kunna starta och driva företag. Det är inte dessa 10-15 kr som är problemet för småföretagare, utan det är byråkratin, hanteringen och behovet av konsulttjänster för att klara systemet. Det tar man nu bort för väldigt många företag, och det är mycket bra. Jag har väldigt svårt att förstå hur man kan få detta till att det är en försämring. Jag umgås med småföretagare varje vecka. Jag har många vänner som har småföretag. Jag känner inte igen resonemanget att det skulle vara en sådan katastrof. Det verkar vara någon sorts uppiskad stämning. Man använder småföretagen som murbräcka för att påstå att detta är ett dåligt system. Jag har inte bara lyssnat på vad man säger i verkligheten och till kritiken. Jag lever i verkligheten i mitt vanliga liv utanför riksdagen. Det finns en misstro mot företagen, en tro att detta skall få enorma konsekvenser. Tänk om ni som kritiserar förändringen har rätt? Hemska tanke! Skulle verkligen svenskt näringsliv vara så bräckligt att denna marginella förändring av kredittiderna får dessa omfattande konsekvenser som det här framstår? Är företagsledarna och cheferna i dessa företag så inkompetenta att de inte förmår att anpassa sig till situationen? Självfallet kommer förändringen att leda till omförhandlingar av kredittider. Det är inte någon nyhet att man betalar moms innan man har fått in den. I byggbranschen har man 90 dagars kredittid som regel. Detta faktum har inte uppstått nu. Det är inkalkylerat i priserna redan från början, och självfallet förändras priserna. Kom ihåg en sak: det är finansnettot som påverkas i företaget, ingenting annat. När man påverkar företagets ekonomi är det där förändringen sker. Lyckas vi få ordning på finanserna, och räntan sjunker bara en liten aning, påverkas också finansnettot för företag som har krediter eller som har ett överskott, eftersom ränteinkomsterna blir högre. Det är ju det vi strävar efter. Den misstro från dem som säger sig företräda företagens intressen mot de företag som förväntas bära framtiden för detta land och anställa nya människor är för mig mycket förvånande. Jag tror mycket mer på företagens förmåga att hantera situationen. Jag tror att de mycket väl kan bära den lilla förändring som här sker, bara man inte använder detta för att piska upp en stämning och använda det som en murbräcka för att hindra förändringen. Självfallet blir det en förkortad kredittid. Det blir en något större belastning på kostnaderna. Det är vi alla medvetna om och egentligen inte något som vi behöver diskutera. Jag är övertygad om att detta är en fungerande förändring, och jag tror att det för de allra flesta företagare är en välkommen förenkling av vardagen. Per Rosengren tar upp en intressant sak när det gäller småföretagen, nämligen om man eventuellt i stället skulle ha vänt på systemet, dvs. att man skulle ansöka om att få redovisa en gång om året. Det kan man naturligtvis fundera över. Jag tror ändå att det förslag som ligger i nuläget är det som det kanske är bäst att utgå ifrån och pröva. De flesta företag vill nog ändå ha det så enkelt som möjligt. Utgångsläget är att man automatiskt får den enklaste varianten, nämligen att man redovisar F skatt en gång om året. Det är möjligt att detta visar sig vara fel och att fler företag vill redovisa varje månad. Det kommer vi att se på antalet ansökningar om att i stället få betala moms varje månad, och i så fall kan man naturligtvis förändra systemet. Men i nuläget tror jag att förslaget som det ligger är både bra och välkommet för de flesta småföretag. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Ronny Korsberg hänvisar till det statsfinansiella läget. Jag vill återigen påpeka att vårt förslag med en höjd beloppsgräns till 40 miljoner skulle kosta totalt sett 60 miljoner kronor i statsbudgeten. Det finns, som jag tidigare sade, 2 miljarder avsatta för stöd till företag. Det naggas litet i kanten enligt förslaget i tillväxtpropositionen. Resten ligger och skvalpar. Hur har Miljöpartiet tänkt sig att använda de pengarna? Är det helt omöjligt att tänka sig att använda 60 miljoner just för att klara av den problematik som uppstår för de medelstora företagen med de nya reglerna? Att hävda att vi som har en annan uppfattning i den här frågan inte bryr oss om det statsfinansiella läget är litet väl pompöst. Vi har anvisat pengar som finns i socialdemokraternas förslag till budget som fortfarande ligger och skvalpar och inte är utnyttjade. Det är de 2 000 miljonerna. Av dem är vi redo att ta 60 miljoner för att lösa de problem som uppstår för de medelstora företagen, dvs. att höja omsättningsgränsen från 10 till 40 miljoner.
Fru talman! Jag kan försäkra att det inte var min avsikt att låta pompös när jag påstod att det kanske inte var helt uppenbart att det var problemet med statsfinanserna som var i fokus när ni som kritiserar förslaget talade i debatten. Det var väldigt få som över huvud taget rörde vid ämnet. Man hänvisade i stället till de katastrofala följder som förändringen får och glömde helt bort, eller valde medvetet, att inte beröra det faktum att kassan behöver förstärkas. Det jag sade var inte i första hand riktat till Per Rosengren och Vänsterpartiet. Men sedan undrar Per Rosengren om inte den här höjning av gränsen från 10 miljoner till 40 miljoner skulle kunna vara ett bra sätt att hjälpa de små och medelstora företagen. Det är naturligtvis inte så lätt alla gånger att sätta gränsen. Det skulle kosta ungefär 60 miljoner, som Per Rosengren själv säger. Det är pengar det också, och det är inte att förakta i den här situationen. Varför skall man sätta gränsen vid just 40 miljoner? Per Rosengren hade ju också begärt fram siffror på andra gränser som var både lägre och högre. Varför inte diskutera en gräns på 1 miljon? Varför inte sätta den på 2 miljoner och undanta alla under 2 miljoner? Man kan laborera med gränser hur länge man vill. Jag tror ändå att den här avvägningen är ganska väl gjord och stämmer med verkligheten. Det kommer självfallet alltid att finnas företag både under och över gränsen.
Fru talman! De stora problemen uppstår för de företag som ligger mellan 10 och 30 miljoner och kanske upp till 40 miljoner, Ronny Korsberg. Anledningen till att vi begärde in kostnadsberäkningar på mer än just 40 miljoner var för att eventuellt sträcka ut en hand och få en diskussion i skatteutskottet kring detta. Som jag sade i mitt huvudanförande var det så att när vi kom på morgonen visste ingen vad beräkningarna hade lett till. När vi upplyste om detta och sedan begärde att vi skulle bordlägga ärendet hade ni helt plötsligt suttit och studerat förslaget halva natten. Era argument haltar litet grand. Det är inte bara jag som haltar, utan även era argument.
Fru talman! Den här gränsen är inte så självklar. Nu säger Per Rosengren att de största problemen uppstår i spannet 10-40 miljoner. Vad jag kan påminna mig har inte Per Rosengren för någon presenterat något underlag som visar att det är just här de största problemen uppstår. Om man skall tro de andra representanterna i diskussionen tidigare från Moderaterna, Folkpartiet och kds är det snarare andra problem som är de största. De finns knappast i de åkeriföretag som Per Rosengren hänvisar till. Det kan självfallet finnas företag som hamnar snett, som jag sade förut, men jag är övertygad om att även de företagen, trots att de omsätter 10-40 miljoner, faktiskt kan hantera den här situationen på ett professionellt sätt. Har man den storleken och omsättningen på ett företag har man varit med ett tag, och då vet man hur man hanterar dessa förändringar i verkligheten. Jag är inte det minsta bekymrad över att de på något sätt skulle känna sig extra drabbade av den här situationen. Jag vill nog påstå att detta snarare är ett försök från Vänsterpartiet att knipa litet populistiska poäng i debatten. De har ju faktiskt ändå stått bakom det mesta av detta.
Fru talman! När jag hörde Ronny Korsberg tala förstod jag faktiskt Rolf Kenneryd bättre när han sade att om det var ett annat parti som hade gjort upp med regeringen hade det blivit ett ännu sämre förslag.
Fru talman! Jag skulle egentligen kunna nöja mig med att instämma i Isa Halvarssons kärnfulla replik. Jag hade inte tänkt att ta replik på Ronny Korsberg eftersom det är så uppenbart att det han sade inte på något sätt står i samklang med den verklighet han försöker beskriva. Han gjorde sig t.o.m. till tolk för ett antal företagare och sade att detta är det bästa som hänt och att det här förslaget är alldeles lysande. De kompisar Ronny Korsberg har tycker måhända det, men jag har fått ett något annat intryck när jag har tagit del av den opinionsbildning som har förekommit i den här frågan, om jag får uttrycka mig litet försiktigt. Ronny Korsberg nämner ett exempel och säger att detta kostar 12-15 kr för företagen. Man blir förvånad över den typen av argumentation, fru talman. Låt oss ta det exempel som Ronny Korsberg tog upp, och låt oss säga att det här företaget inte har en sådan jämn fakturering som han beskrev. Det kanske är ett projekt man arbetar med eller det kanske är ett konsultföretag med låg ingående moms som fakturerar stora delar av sin årliga fakturering vid ett par tillfällen på året. Då är det inte frågan om 10 eller 15 kr, utan det kanske är frågan om att de momspengar som företagaren behöver inte finns i kassan den dag som myndigheterna vill att han skall leverera in pengarna. Jag tror att Ronny Korsberg skall lyssna litet mer på några fler företag än dem som han umgås med i sin närmaste bekantskapskrets för att möjligen förstå problematiken i den här diskussionen litet bättre. Det förvånar mig att Ronny Korsberg inte har tagit del av den debatt som har förts vid uppvaktningar av utskottet och på annat sätt under de veckor som nu har gått sedan regeringen lade fram sin proposition, och även dessförinnan.
Fru talman! Jag har visst tagit del av de uppvaktningar, den information och den opinionsbildning som Carl Fredrik Graf hänvisar till. Men jag har också tagit del av verkligheten. Jag har satt mig ner själv och räknat på hur det här ser ut. Jag har tillräckligt stora kunskaper och erfarenheter från företagande i den här dimensionen för att kunna leva mig in i de olika situationer som handlande företag eller konsultföretag lever i. Carl Fredrik Graf kan inte komma ifrån att om ett konsultföretag har inbetalningar ett par gånger om året är det självklart att de ansöker om att få redovisa moms varje månad om de är någorlunda professionella. Dummare än så är de inte. Då är de inte kvar i den branschen särskilt länge. Då kommer de att ha dessa pengar. Samtidigt kommer de att baka in vetskapen om att de eventuellt kommer att ha en viss kreditkostnad i sina offerter. Alla de kompisar som jag umgås med och som har konsultföretag är tillräckligt bevandrade i företagandets villkor. De klarar dessa förändringar i omvärlden utan några som helst problem. Carl Fredrik Graf må sedan gärna välja att titta på verkligheten genom uppvaktningar och rapporter, men jag förbehåller mig rätten att hålla mig till verkligheten och dem som jag kan lita på.
Fru talman! Jag tror att Ronny Korsberg avsiktligt missförstod mig. Jag har själv arbetat som företagare i tio år innan jag kom i riksdagen. Jag har själv fyllt i sådana här momsdeklarationer. Jag är mycket medveten om hur systemet fungerar. Jag har inte bara tagit del av opinionsbildningen genom att läsa tidningar och lyssna på uppvaktningar. Jag nämnde tidigare ett exempel där vi moderater i måndags var ute och träffade företrädare för företag och utövande företagare. Jag vill nog påstå att opinionsbildningen är samstämmig på den här punkten. Jag vill påstå att näringslivet säger nej till det här förslaget på goda grunder med undantag för Ronny Korsberg och hans kompisar. Jag skall inte återupprepa argumenten. Jag konstaterar bara att det hade varit lyckligt för tillväxten och de nya jobben om det här förslaget kunde förpassas till papperskorgen.
Fru talman! På en punkt skall jag ge Carl Fredrik Graf rätt. Jag tycker också att det förefaller rätt samstämmigt bland småföretagarna med undantag av de kompisar som Carl Fredrik Graf har och umgås med. De företräds kanske av större organisationer. Den nidbild som målas upp här för småföretagarna stämmer inte. Detta är en välkommen förändring och en förenkling av byråkratin för de små företagen. Jag blir än mer förvånad när Carl Fredrik Graf nu avslöjar att han själv har varit företagare och är väl bevandrad i hur det är att vara företagare. Hur kan man då komma fram till att detta skulle vara en sådan katastrof för ett företag? Det är för mig en gåta, men det får vi kanske debattera vid ett annat tillfälle.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 1995/96:JuU1 behandlas hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning. Vi moderater ställer oss bakom dessa ändringar i rättegångsbalken. Men det finns också två motioner från moderata riksdagsledamöter vad gäller buggning. Jag vill redan inledningsvis, fru talman, yrka bifall till reservationen om buggning under mom. 2. Vi kan bara konstatera att polisen är i behov av alla hjälpmedel vid utredning av allvarlig brottslighet. I dag kommer vi här i kammaren att rösta för ett förslag till hemlig teleavlyssning och teleövervakning som syftar till en anpassning till den tekniska utvecklingen på teleområdet och förändringar på telemarknaden. Avlyssning med dold mikrofon, s.k. buggning, är inte tillåtet i dag, men vi moderater anser att detta bör tillåtas. Rättssamhället måste snarast ge Polisen dessa resurser. Det är viktigt att vi på alla sätt nu sätter in nya medel i kampen mot grov brottslighet. Givetvis bör buggningen omgärdas av samma integritetsskydd som för närvarande finns i fråga om telefonavlyssning. Fru talman! Om det inte framgick tydligt nog inledningsvis, vill jag alltså yrka bifall till reservationen om buggning, som gäller mom. 2, samt i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Utvecklingen när det gäller teknik på teleområdet har gjort att tvångsmedlet telefonavlyssning i många avseenden har blivit ett trubbigare instrument att använda i förundersökningsförfarandet. Det fokuserar diskussionen på dels möjligheten att förbättra regelverket kring den nuvarande telefonavlyssningen, dels andra typer av tvångsmedel som i dag inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.

Ett sådant arbete pågår i Justitiedepartementet, och vi kan förvänta oss förslag på det området inom kort. När det gäller möjligheterna att använda andra typer av tvångsmedel, som inte är tillåtna i dag, är det också en fråga som aktualiseras med tanke på den tekniska utvecklingen. I justitieutskottet ligger för närvarande ett ärende om möjligheter att införa hemlig TV-övervakning, som är en utvidgning av samhällets möjligheter att tillgripa tvångsmedel vid förundersökning. Det är naturligtvis en sak som Socialdemokraterna är positiva till, och också de flesta andra partier. Den fråga som aktualiseras i reservationen av Moderaterna, nämligen möjligheten att tillåta hemlig teknisk avlyssning, eller s.k. buggning, är ur många synpunkter en kontroversiell fråga, därför att det är ett tvångsmedel som i hög grad är integritetskänsligt och kan vara integritetskränkande. Därför måste prövningen av ett sådant förslag bli väldigt ingående, där man tar hänsyn både till effektiviteten i utredningsförfarandet och till den integritetskränkning det kan innebära att tillåta ett sådant tvångsmedel. Den frågan bereds nu i Justitiedepartementet, bl.a. mot bakgrund av Säpokommitténs förslag, som lades fram 1990. Man kan säga att det är lång tid att ha en beredning i regeringskansliet av ett sådant ärende i fem år, men det beror också på att den borgerliga regeringen 1991-1994 inte hade möjlighet att ena sig bakom ett förslag om buggning, mot bakgrund av att det är ett kontroversiellt förslag. Det finns ett parti som inte delade Säpokommitténs ställningstagande, nämligen Folkpartiet. Jag kan ge uttryck för en mera personlig uppfattning, eftersom frågan inte är färdigberedd. Jag tror att det är nödvändigt att införa möjligheten till hemlig teknisk avlyssning, buggning, när det gäller utomordentligt allvarlig brottslighet. Jag tror att den tekniska utvecklingen på teleområdet ställer krav på att vi inför den arbetsmetoden för Polisen. Denna arbetsmetod finns i många andra länder. Jag kan bara nämna Danmark, där det är tillåtet att använda buggning i utredning av mycket kvalificerad brottslighet. Det är ett instrument som man har goda erfarenheter av och som man använder i ganska liten utsträckning, av naturliga skäl, eftersom det är väldigt arbetskrävande och kräver särskilda insatser från Jag har alltså förhoppningar om att det beredningsarbete som nu bedrivs i regeringskansliet skall kunna leda fram till ett förslag på riksdagens bord kanske nästa år. I reservationen krävs att utredningsarbetet skall bedrivas utifrån ställningstagandet att buggning skall införas och att ett förslag skall läggas fram under våren 1996. Jag tycker att det vore att föregripa beredningsarbetet i Justitiedepartementet om riksdagen nu skulle uttala sig i den riktningen. Med den här korta argumentationen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Lars-Erik Lövdén: Vad är det som gör att vi måste vänta på den här utredningen i Sverige, när det fungerar bra i andra länder? Jag har inte suttit i riksdagen så länge, men jag har förstått att ni här inte har varit så noga med att vänta på utredningar i andra ärenden. Varför skulle man då inte kunna bifalla den här reservationen?
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att det är fråga om mycket svåra avvägningar när man måste ställa effektivitetsskäl mot integritetsskäl. Det är inte helt lätt att hantera detta, framför allt inte mot bakgrund av att bilden parlamentariskt sett är ganska splittrad när det gäller stödet för att införa buggning. Om man skall införa ett sådant tvångsmedel måste det finnas ett hyggligt parlamentariskt stöd, eftersom det är en känslig fråga. Att saken inte är enkel är väl ganska lätt att inse, ställd i det perspektivet att den borgerliga regeringen inte lyckades komma fram till ett ställningstagande, att det fanns oenighet i den borgerliga regeringen. Om jag inte missminner mig, fanns det också en ganska stor oenighet inom Moderata samlingspartiet, som tog sig uttryck i en omfattande debatt, som jag har tagit del av i pressen. På en moderatstämma stod två ledamöter som är framstående i den här typen av justitieutskottsärenden mot varandra när det gällde synen på tvångsmedlet buggning, om det skulle införas. Det är alltså en fråga som är svår att hantera, men min förhoppning är att vi under loppet av nästa år skall kunna få ett förslag på riksdagens bord. Jag har i talarstolen givit uttryck för min personliga syn på saken, nämligen att jag är positiv till att införa en möjlighet till buggning.

Fru talman! Det här ärendet är i ett visst och viktigt avseende unikt, och tyvärr negativt. Majoriteten i justitieutskottet gör nämligen precis tvärtemot vad som brukar ske. Det vanliga är att varje utskott tar hänsyn till om en beredning eller utredning föreligger i det sakärende man skall yttra sig över. Detta vet varenda riksdagskvinna och riksdagsman. Det är just ett sådant förhållande som brukar leda till att främst enskilda motioner avslås. Visst är det rimligt att en pågående utredning eller ett just avlämnat utredningsbetänkande som går ut på remiss får komma till punkt innan riksdagen tar ställning. Så resonerar man vanligen i utskotten i riksdagen. Eljest vore det statliga utredningsförfarandet och remissarbetet fullständigt bortkastat, dvs. om riksdagen struntade i att lyssna på utredningar och remisssvar. Det är vad som nu ligger i farans riktning. Vad som nu sker i och med justitieutskottets betänkande nr 2 från årets riksmöte är att beslut fattas om inriktningen av kriminalvårdspolitiken utan att man inväntar beredningsarbetet och remissvaren på Straffsystemkommitténs förslag som nyligen lagts fram. Justitieutskottets majoritet utgår från en skrivelse från Riksdagens revisorer - låt vara att man i utskottets text överlåter detaljutformningen åt något kommande forum. Revisorernas förslag om en ny kriminalvårdspolitik kan sägas gå ut på det gamla filmtemat "Släpp fångarne loss". Fortsättningen på filmtiteln är som bekant "det är vår". Men det är faktiskt inte vår, åtminstone inte i positiv bemärkelse, i det svenska brottssamhället. Alla hör vi talas om de mörka sidorna. Vi moderater i justitieutskottet reserverar oss mot utskottsmajoritetens sätt att förbigå den synnerligen aktuella Straffsystemkommitténs förslag och det remissarbete som nu pågår runt om i vårt land. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen. Det här beteendet från utskottsmajoritetens sida är inte bara förkastligt av formella och moraliska skäl. Det är också förkastligt i sakfrågorna, i kriminalvårdspolitiken. Det finns anledning till invändningar mot resonemang och långtgående slutsatser i Riksdagsrevisorernas skrivelse om den svenska kriminalvården. Jag vänder mig mot vissa av revisorernas förslag och, framför allt, mot vissa resonemang. Till Straffsystemkommitténs betänkande har vår moderata ledamot Gun Hellsvik lagt en omfattande reservation. Jag delar helt Gun Hellsviks där framförda åsikter om fängelsestraffet och dess betydelse och också om den felsyn som Straffsystemkommitténs majoritet har kommit att ge uttryck för.

Där finns expertisen; där har man resonerat igenom det hela. Även om man enligt mitt förmenande har kommit fel i vissa avseenden är det angeläget att inte bara lägga detta som ett formellt underlag för en kommande proposition. Jag hoppas alltså att regeringen så till vida nu korrigerar ett, som jag sade, unikt beteende från riksdagens sida.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 2 under innevarande riksmöte. Riksdagens revisorer har gjort en bra genomlysning av den svenska kriminalvården och sett på hur den fungerar jämfört med de riksdagsbeslut som ligger till grund för verksamheten. Det är justitieutskottet som har initierat detta arbete, och vi har också med stort intresse tagit del av resultatet och slutsatserna. De slutsatser som revisorerna har kommit till stämmer i huvudsak väl med de riktlinjer för kriminalpolitiken som riksdagen vid flera tillfällen slagit fast. Vid budgetbehandlingarna 1992 94 och 1993/94, har utskottet konsekvent klargjort sin positiva inställning till en minskad användning av anstaltsbehandling samt till ökad utveckling och användning av alternativa, icke frihetsberövande påföljder. Utskottet har också i dessa sammanhang välkomnat olika initiativ som syftar till ett bättre innehåll i frivårdspåföljderna liksom ökade insatser inom frivården i övrigt. Utskottet har också understrukit vikten av differentiering inom anstaltsvården. De här ståndpunkterna stämmer också väl med dem som Straffsystemkommittén nyligen har kommit fram till. Moderaterna vill inte instämma i det här, och det trots att Riksdagens revisorer är eniga i sina slutsatser. Även moderaterna bland Riksdagens revisorer har alltså slutit upp kring revisorernas slutsatser. För att undvika den här motsättningen försöker nu Moderaterna och Göthe Knutson föra en formell diskussion om att riksdagen "brukar" avslå förslag när det pågår utredningar eller frågan är föremål för remissbehandling och överväganden i regeringskansliet. Låt mig säga, fru talman, att det är ett märkligt sätt: att satsa resurser, både tjänstemän och politiker hos Riksdagens revisorer, på att göra stora genomlysningar av väsentliga samhällsområden för att sedan riksdagen, som har satt i gång hela arbetet, som "princip" avslår de förslag som framförs. Det är minst sagt en besynnerlig signal, för att använda modernt språkbruk. Om man sedan går igenom några tidigare betänkanden från justitieutskottet finner man lätt att den princip som Göte Knutson nu hävdar - att man brukar avslå - närmast är konstruerad för det här fallet. I det betänkande som alldeles nyss debatterades i kammaren, dvs. justitieutskottets betänkande nr 1, hittar man ett exempel på att Moderaterna inte alls lever som man lär. I det betänkandet avstår man inte från att i kammaren yrka på ett tillkännagivande till regeringen i en fråga som har utretts och övervägs i regeringskansliet. I det här fallet gäller det att Moderaterna vill tillåta buggning. Av någon anledning måste kammaren nu votera om den saken trots att frågan övervägs i regeringskansliet. Det vore ju logiskt, fru talman, att Moderaterna åtminstone hade samma ståndpunkt i två olika betänkanden när det gäller hur man skall hantera ärendena - om det nu är en princip. Jag anser att det här inte handlar om principer utan om en moderat anpassning till de svårigheter som uppstår när man skall instämma i vad Riksdagens revisorer har sagt om kriminalvården, vilket i sig stämmer med vad riksdagen vid flera olika tillfällen har uttalat om den kriminalpolitiska inriktningen. Reservationen är alltså tillkommen för att partiet inte vill göra ett tillkännagivande av det här sakliga innehållet. Sedan försöker man garnera detta med ett resonemang om att riksdagen brukar avslå Riksdagens revisorers förslag. Det här hade vi en i mitt tycke ganska pinsam debatt om när det gällde Riksdagens revisorers förslag beträffande den ekonomiska brottsligheten under förra riksmötet. Eftersom Riksdagens revisorer är eniga om det här så finns det uppenbarligen en oenighet bland Moderaterna om hur den kriminalpolitiska inriktningen skall vara. Fru talman! Göthe Knutson berörde också Straffsystemkommittén och ansåg att det var en viktig, stor och betydelsefull utredning. Det känns smickrande, eftersom jag tillhörde ledamöterna i den kommittén, och jag tycker också att vi har lagt väsentliga och viktiga förslag. Men när Göthe Knutson nu säger att vi i majoriteten har kommit fel beträffande fängelsestraffet och inriktningen på de resonemangen kan jag åtminstone som ledamot i kommittén trösta mig med att vi ligger nära de direktiv för kommittéarbetet som utfärdades av Gun Hellsvik. Någon komplikation finns det nog alltså även i det resonemanget. Fru talman! Till sist vill jag yrka avslag på den reservation som finns till betänkandet.
Fru talman! Göran Magnusson talade om någonting som jag inte har talat om. Jag vill därför börja med att säga att jag inte har talat om principer - jag har talat om hur utskotten i riksdagen brukar göra eller normalt gör, med hänvisning till att ett beredningsarbete först måste få genomföras. Göran Magnusson tog till det drastiska: Se där - i ett tidigare betänkande har moderaterna gjort precis tvärtom. Det handlade då om buggningen. Men där föreligger ju ett förslag från 1993. Det är väl rimligt att stöta på om sådana sakfrågor när åren går och man inte kommer fram till önskat resultat eller till något resultat alls. Det är ju utomordentligt att det nu skall hända någonting, men så hade det kanske inte blivit om inte vi hade gjort den här framstöten nu i form av en reservation. Det är alltså skillnad. Jag är tacksam för att Göran Magnusson inte har någon form av tolkningsföreträde när det gäller att dra slutsatser av vad som har skett - vad moderater har gjort och vad socialdemokrater har gjort i det här ärendet. Jag skulle gärna vilja åberopa Gun Hellsviks reservation ännu en gång, och det gör jag.
Fru talman! Göthe Knutson påstår att han inte har sagt att det moderata agerandet fotas på en princip, och det är väl möjligt att han inte har använt det uttrycket, men både nu och i tidigare debatter har det ju framförts att vi brukar göra så här och att det skall gå till så här i Sveriges riksdag, nämligen så att Riksdagens revisorers förslag skall avslås. Det är möjligt att det har gått till på det sättet, men jag tror att det har hänt ett och annat under årens lopp. Häromdagen fick jag klart för mig att disciplinen i de båda kamrar som tidigare fanns var så stor att man faktiskt inte motionerade i ett ärende som var under utredning. Det kan tänkas att det är en ordning som vi behöver fundera på att återigen införa för att minska motionsfloden. Poängen i de resonemang som majoriteten för är följande. Om riksdagen uppdrar till Riksdagens revisorer att göra en genomlysning och Riksdagens revisorer gör den på ett förtjänstfullt och ambitiöst sätt och kommer till slutsatser som stämmer väl både med vad riksdagsmajoriteten tidigare har uttalat på dessa punkter och med Straffsystemkommitténs huvudsakliga inriktning, är det väl att ge en underlig signal om riksdagen avslår dessa propåer från sitt eget organ, Riksdagens revisorer. Det kan inte vara rimligt att då till tjänstemännen hos revisorerna och politikerna säga: Så här brukar det gå till. Vi måste naturligtvis ändå fundera på hur vi använder resurserna och vilken nytta vi gör oss av de olika arbetsinsatser som görs från Riksdagens revisorers sida. Dessutom tror jag att man kan säga att skillnaden mellan "brukar göra" och "som princip" egentligen bara är skillnaden på differensen, som man ibland brukar säga. Jag tycker att Göthe Knutson och moderaterna är ute på mycket lös mark i den här frågan.
Fru talman! Det var ju ett intressant uppslag som Göran Magnusson lanserade här för att åstadkomma en minskning av motionsfloden. Jag ber att få hänvisa dem som inte hörde vad Göran Magnusson sade alldeles nyss till protokollet. Beträffande Göran Magnussons påstående att alternativet skulle vara ett avslag på riksdagsrevisorernas skrivelse vill jag säga att det har i varje fall inte jag sagt. Jag har hänvisat till pågående beredningsarbete i departementet med anledning av Straffsystemkommitténs just framlagda betänkande och till allt det remissarbete som nu sker i myndigheter och andra forum ute i landet. Det är väl rimligt att man skriver detta i betänkandet och inte hävdar att det är åsikterna hos riksdagsrevisorerna som föranleder ett avstyrkande.
Fru talman! Hur riksdagen skall behandla förslag från Riksdagens revisorer är en intressant diskussion som måste föras. Att vi avslår det här förslaget därför att andra också funderar på detta tycker jag inte kan vara rätt signal att skicka ut till Riksdagens revisorer. - Det är väl ett av alternativen. Ett annat alternativ är väl att säga: Vi gillar de här förslagen ganska bra, men vi avstyrker dem ändå. Det försökte vi oss på när det gällde ekobrottsbekämpningspropåerna från Riksdagens revisorer. Vi tyckte att de förslagen var ganska bra, men vi skulle ändå avslå dem. Samma sak är det med motionen från moderaterna med anledning av förslaget. I den yrkas att riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag i enlighet med vad som anförts i motionen. Där finns hänvisningar till pågående utredningar men också en del resonemang i sak som jag inte tycker att man skall ta ställning till. Det här problemet är inte alldeles enkelt. Det fordrar en fortsatt diskussion om hur man skall hantera förslag från Riksdagens revisorer. Om man nu säger nej till det här är ju det också en meningsyttring från riksdagen. Därför har jag uppfattningen att man bör på allvar diskutera igenom hur detta skall gå till. Det är möjligt att vi hade kunnat komma överens om någon skrivning också i justitieutskottet, om inte raka yrkanden om avslag på revisorernas förslag hade kommit från moderaterna. Det är möjligt att det här kan bli föremål för ny debatt både i justitieutskottet och i andra sammanhang, men bra är det ju inte att i riksdagen säga nej till förslag som man tycker är bra.

Fru talman! Låt mig anknyta till det som Göran Magnusson avslutade med. Jag instämmer i att vi måste fortsätta diskussionen om hur vi handlägger exempelvis Riksdagens revisorers förslag. Vi hade i vår grupp en diskussion just i frågan, om man kan avslå någonting som man tycker stämmer överens dels med det egna partiets uppfattningar, dels med de uppfattningar som utskottet har uttalat att man ställer sig bakom. Det skulle kännas fel att avslå någonting sådant, även om det föreligger förslag som skall behandlas i regeringen, bl.a. från Straffsystemkommittén, där jag också ingick. Vi i Straffsystemkommittén har diskuterat, penetrerat och behandlat det här mycket svåra området, straffsystemets uppbyggnad. Alla de kunniga på området som har hörts i det här ämnet har en mycket stor kompetens. Det är självklart att man under fyra års utredningsarbete kan gå djupare in i sakförslagen än vad revisorerna kan göra under en kortare tid. Trots detta kändes det naturligt att ställa sig positiv och att ställa sig bakom revisorernas förslag, även om det fanns inslag i detta förslag som inte stämde helt överens med våra uppfattningar. Det är orsaken till att vi står bakom majoritetsförslaget. Inriktningen stämmer med utskottet. Det stämmer med vår syn i Centern. Det stämmer oerhört väl överens med Straffsystemkommitténs starka majoritet på det här området. Jag kan förstå att Moderaterna inte vill ställa sig bakom detta, eftersom de också har en reservation i Straffsystemkommittén. Det har också Folkpartiet, men Folkpartiet ställer sig bakom denna majoritetstext i detta betänkande. Det är ganska intressant inför framtiden. Det viktiga i Straffsystemkommitténs utredning och revisorernas förslag är inriktningen att antalet korta fängelsestraff skall begränsas och att man skall försöka ersätta dem med alternativa påföljder, ickefrihetsberövande. Från Centerns sida har vi under många år arbetat för att kunna få samhällstjänst som en fristående påföljd. Det är också ett förslag som finns i Straffsystemkommittén. Detsamma gäller för kontraktsvård. Även inriktningen att finna vägar att använda elboja i större utsträckning och försök med back doorsystemet kräver ett ökat innehåll i frivården och det program som där behövs. Revisorerna har också betonat i sitt förslag att frivårdens innehåll måste förstärkas. Det finns dock delar av revisorernas förslag som jag inte kan ställa mig bakom. Det gäller t.ex. att man skall använda sig av lokalanstalterna i stället för program inom frivården. Som vi skriver i utskottstexten kan det komma i konflikt med normaliseringsprincipen. Vi ställer oss således i utskottet inte helt bakom allt vad revisorerna har föreslagit. Det är naturligtvis också önskvärt att frivården får ökade resurser för att kunna ha ett bra innehåll. Men ingen av oss kan i dag lova att det skall bli så. Därför är det viktigt att det också förs till protokollet att även om vi som helhet tycker att det här är mycket positivt ställer vi oss inte bakom alla detaljer när vi instämmer i revisorernas förslag. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Eftersom Ingbritt Irhammar tog upp Straffsystemkommitténs förslag, som i hög grad är en parallell till riksdagsrevisorernas skrivelse, vill jag citera inledningen av Gun Hellsviks reservation i denna som klargör sammanhangen. Det gäller således majoriteten i Straffsystemkommittén. "Majoriteten har i sin tolkning av direktiven och i sin analys - enligt min mening - inte i tillräcklig grad betonat den roll fängelsestraffet och allmänpreventionen alltjämt bör spela i det svenska straffsystemet. Fängelse, med sina för den dömde negativa konsekvenser, kan inte undvaras som den strängaste formen för straff, och alternativen bör prövas mot de för samhällsskyddet gynnsamma effekter som fängelset obestridligen har. Utredningsmajoriteten synes ha uppfattat uppgiften att finna alternativ till fängelse som överordnad, även i de fall då användningen av fängelsestraffet ter sig särskilt påkallat." Det finns också anledning att erinra om att det inte enbart medför besparingar om man mer eller mindre tar bort fängelsestraff i skalan upp till ett år. I stället finns det anledning att erinra om hur halvtidsfrigivningen bokstavligen genererade ökat antal brott och därmed kostnader för samhället och för den enskilde samt mycket lidande.
Fru talman! Vi skall kanske inte nu debattera eller diskutera Straffsystemkommitténs förslag alltför ingående. När det gäller fängelsestraffen som helhet är det självklart att allmänpreventionen finns med i den fortsatta bedömningen av att fängelsestraff kan behövas. Däremot har det inte visat sig att det i längden har kunnat bringa ned fängelsestraffen. Återfallsfrekvensen är otroligt hög vid fängelsestraff. Dessutom är den strafformen mycket dyr. Om vi kan finna mindre dyra former som är mer humana och som dessutom kan minska återfallsfrekvensen, måste det ligga i allas intresse.
Fru talman! Får jag bara helt kortfattat konstatera vad som redan har konstaterats många gånger tidigare, nämligen att det inte finns någon dokumenterad sanning vad avser fängelsestraffet kontra annan och mera lössläppt straffmetod och de ekonomiska följderna. Vad vi kan konstatera är mycket riktigt att en förskräckande stor del av de som sitter i fängelse återfaller i brott. Samtidigt skall vi komma ihåg vad den allmänhet och de politiker anser som debatterar och kommer med förslag när det gäller aktuella skeenden i samhället, t.ex. kvinnomisshandel, rattfylleri och barnpornografi. I de fallen ropas det på just fängelsestraff. Man ropar inte efter att det skall sättas en fotboja, något elektroniskt, på dessa marodörer. Då kommer fängelsestraffet ständigt fram som den enda verksamma och vettiga metoden. Det är en uppfattning.
Fru talman! Vad som finns av undersökningar är en utvärdering av samhällstjänsten. När det gäller samhällstjänst har återfallsfrekvensen inte visat sig vara högre än vid fängelsestraff. Vi vet också att det är billigare med samhällstjänst än med fängelse. Vi har alltså ett system som vi kan använda i stället för fängelse som är billigare och som inte är sämre. Den totala bilden måste då bli att samhällstjänst är bättre för samhället. Dessutom håller sig de dömda personerna utanför den kriminella atmosfär som finns på fängelserna. Fängelse brukar oftast benämnas som högskolan i brott. Möjligheten att använda fängelse för den typ av brott, t.ex. rattfylleri, som Göthe Knutson nämner beror på vad man menar med fängelse. För mig är en elboja fängelse i hemmet. Där finns också påverkansprogram. Det är möjligt att påverka så att man t.ex. kan bli av med sitt missbruk. Likaså kan man påverkas att förstå varför man har misshandlat någon annan. Det finns olika former. Det är där frivårdens uppgifter kommer in och är så viktiga.

Fru talman! Tyvärr har debatten i dag mycket kommit att handla om formaliteter och om hur man skall behandla revisorernas rapport. Debatten har därmed inte så mycket handlat om innehållet. Däremot har debatten kommit att handla om ett utredningsarbete vid sidan av. De flesta som lyssnar och som finns med här har inte möjlighet att ha samma insyn. Vad som inte berörts i debatten och som jag tycker är en av de viktigare sakerna i riksdagsrevisorernas rapport är att man har kunnat konstatera att trots att statsmakterna ofta upprepar uttalanden om frivårdens betydelse inom kriminalvården har frivården inte fått det genomslag i konkreta beslut och i den praktiska gärningen som kunde förväntas. Flera har i denna talarstol uttalat att detta varit en inriktning som utskottet i många år haft. Det har varit signaler om att minska de korta fängelsestraffen, öka frivårdens betydelse och öka insatserna och det som krävs från frivården. Vad riksdagsrevisorerna också har kunnat konstatera vid sin granskning är att det som jag här nämnt inte har skett. Det har inte fått genomslag ute i verkligheten. Vidare konstateras det att inom den slutna kriminalvården är fängelse först och främst en fråga om förvaring i humana former; detta trots att det från Kriminalvårdsstyrelsen och även politiskt har uttalats vilken inriktning det skall vara. Det finns en hel katalog med olika behandlingsaktiviteter. Trots att man på vissa anstalter jobbar hårt med attitydpåverkan har detta inte fått det genomslag ute i kriminalvården som vi politiker förväntat oss. Det vore en viktig fråga att diskutera nu när riksdagsrevisorerna kommer med sin rapport, vilken också handlar om hur de politiska beslut förvaltas som vi fattar. Hur förvaltas de ute i verkligheten? Vilka förändringar sker? Det är glädjande att det också finns en utredning som sett över systemet. Vi kommer att få straffpåföljder som ställer större krav på frivården och på innehållet. Tidigare har det här i denna talarstol sagts att allmänheten också måste ha ett förtroende för frivården. Det skall även ställas högre krav på klienten. Men precis lika viktigt är det att vända på detta: Det är viktigt att klienten också får den hjälp och det stöd som behövs för att han eller hon skall kunna ändra på sitt liv och för att kunna bryta en kriminell bana. Det behövs ett aktivt arbete från frivården. En annan viktig sak i riksdagsrevisorernas rapport som också finns med i justitieutskottets betänkande är de stora bristerna när klienter kommer ut från fängelserna - det gäller vid villkorlig frigivning. I dag satsas otroligt litet resurser på de klienter som kommer ut från fängelserna - klienter som skall ha övervakning och som behöver hjälp för att komma i gång med ett nytt liv. Alldeles för många av dem som i dag släpps från våra fängelser får faktiskt klara sig mer eller mindre på egen hand. En viktig bit i revisorernas rapport gäller alltså en ökning här och att visa på den viktiga uppgift som Kriminalvårdsstyrelsen har när det gäller att se till att denna verksamhet fungerar. Ingbritt Irhammar sade att även om utskottet ställer sig bakom riksdagsrevisorernas förslag kan vi inte stå här i talarstolen och säga att vi kan tillföra frivården mera medel. En av de saker som gör att jag tycker känns viktigt att man skall ansluta sig till riksdagsrevisorernas förslag är att det när det gäller en minskning av antalet fängelsestraff och ett frigörande av resurser inom anstaltsvården är väsentligt att de här resurserna används till att utöka frivårdens möjligheter att arbeta. För mig är det en självklarhet att det här, särskilt som utskottet ställer sig bakom Riksdagens revisorers rapport, får betydelse i det framtida budgetarbetet. Med detta yrkar jag bifall till riksdagsrevisorernas rapport och till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 2.
Fru talman! Får jag i all vänlighet beröra något av det som Alice Åström tog upp. Vad hon sade föranleder nämligen följande erinringar från min sida. Det hände en hel del under förra regeringsperioden; i positiv bemärkelse. Kriminalvårdsstyrelsen tog ordentligt tag i planeringen av behandlingsprogram. Jag kan vittna om det inifrån styrelsen. Vidare har vi ordnat att samhällstjänsten som strafform blir allmän över hela landet. Den elektroniska övervakningen med fotboja - vilken omfattas av alla partier och, såvitt jag vet, ledamöter - kom i gång under den borgerliga regeringsperioden. Vi har också sett till att frivården fått ökade resurser. Eftersom jag företräder Moderata samlingspartiet vill jag naturligtvis säga att vi motsätter oss sådana nedskärningar av anslagen som går ut över t.ex. frivården och, framför allt, behandlingsprogrammen i kriminalvården.
Fru talman! Ja, det stämmer! Det har skett en hel del förändringar och en del förslag har genomförts under de senaste åren. Även om det har satsats på frivård och även om det har genomförts försök och samhällstjänst, elbojor etc. har införts är det långt kvar, påpekar även riksdagsrevisorerna. Fortfarande är det ett stort glapp när det gäller det som statsmakten säger, att frivården skall kunna utvecklas. Därför är det mycket viktigt att riksdagsrevisorernas rapport tas på allvar och att man verkligen fullföljer de politiska riktlinjer som man säger sig ge. Det här skall fullföljas hela vägen.
Fru talman! Jag instämmer helt med Alice Åström om att det är långt kvar såväl inom kriminalvården i slutna anstaler - och för den delen också i frivården - som inom ramen för det område där vi skaffat oss sådana erfarenheter att vi vet vad som rimligen bör göras. Men det är inte samma sak som att springa i väg med nya modeller på temat Släpp fångarne loss!
Fru talman! Det är skönt att Göthe Knutson och jag kan vara överens på en del punkter. Däremot ställer Moderaterna sig, tyvärr, inte i samma utsträckning bakom detta med en minskning av de korta fängelsestraffen. Litet skämtsamt säger Göthe Knutson där: Släpp fångarne loss! Jag tror emellertid att vi är överens om många bitar när det gäller att minska antalet fängelsestraff. En av de viktiga bitarna i revisorernas rapport och en av de viktigaste politiska frågorna när det gäller kriminalvården är att se till att få så få människor som möjligt i fängelse. I stället skall vi utveckla alternativen. All forskning visar att fängelsestraffet i sig också har en skadlig inverkan på den enskilda individen. På lång sikt är det just de frågorna som vi politiskt måste ta. Om det nu handlar om att "släppa fångarne loss" så gäller det att släppa fångarna loss från fängelserna. Vi måste i stället ge detta ett annat innehåll. Det handlar inte om att släppa allting helt fritt, utan det handlar om att hitta alternativa metoder som leder till att tillvaron kan förändras för dessa människor. På det sättet kan brottsligheten minska i framtiden.

Fru talman! Alice Åström betonar att jag framfört att jag inte kan stå här och lova ökade resurser till frivården i framtiden. Det kan jag inte. Däremot kan jag hålla med om att i och med att det är så många partier som instämmer i revisorernas förslag är det en stark inriktning - det är också önskemålet från vår sida - att frivården behöver resurser för att kunna klara sin viktiga uppgift. Det behövs ett förbättrat innehåll beträffande möjligheterna att påverka klienterna för att påföljden skall vara trovärdig. Det behövs också en förbättrad strukturerad övervakning, vilket även framgår av revisorernas förslag. I första hand påpekar revisorerna att frivården bör lägga ökade resurser på att genast vid frigivningen ta hand om klienter som skall stå under övervakning och på att ge dem den hjälp som de behöver under den första tiden. Det sägs ingenting om hur man får tag i de här resurserna eller om det skall ske en omfördelning. Ett annat förslag handlar om att samarbetet mellan frivård och anstalt kan bli bättre. Men det kan ske utan att ytterligare resurser tillförs. Själv ser jag ett behov av att frivården får resurser. Ett sådant förslag har lagts i fråga om straffsystemet. Man tycker att vi skall kunna inleda försök med det s.k. back doorsystemet, dvs. att slussa ut intagna i livet utanför anstalten. Det krävs alltså ordentliga resurser till frivården. Jag står fast vid vad jag tidigare sagt. Jag kan alltså inte i dag lova något, men inriktningen måste vara att inse att frivården behöver resurser.
Fru talman! Jag förstår att Ingbritt Irhammar i dag inte kan stå här i talarstolen och lova något. Men ställer man sig bakom det här får det konsekvenser också när det gäller budgeten. Vad riksdagsrevisorerna också pekar på är att lokalanstalterna kommer att användas mycket mindre om vi tar bort de korta fängelsestraffen. Då är det oerhört viktigt att inte se detta som ett sätt att spara pengar. I stället är det oerhört viktigt att pengarna omfördelas till frivården. Det är ju där som de människor hamnar som skulle ha haft korta fängelsestraff. Därför känns det positivt att det är så många som står bakom förslagen här. Den här omfördelningen och de här resurserna kommer säkert att tillskapas när vi sedan i praktiken skall genomföra förslagen.
Fru talman! För tydlighetens skull vill jag bara säga att Alice Åström och jag tycks vara överens om att det krävs en omfördelning av resurserna vid minskade fängelsestraff.

Fru talman! Förra gången Riksdagens revisorer lämnade en rapport till justitieutskottet gällde det ekonomiska brott. Trots att utskottsmajoriteten tyckte att rapporten innehöll bra förslag till åtgärder avstyrktes riksdagsrevisorernas skrivelse. Att avstyrka revisorernas förslag var kutym, sades det. Jag tycker att det var synnerligen olämpligt. Det var en skymf mot Hur bra förslagen än var och hur genomgripande analyser av problemen som än gjordes skulle riksdagen ändå förkasta förslagen. Därför är det med tillfredsställelse som jag noterar att Riksdagens revisorers förslag angående den svenska kriminalvården denna gång tillstyrkts av utskottsmajoriteten. Göthe Knutson sade att det var en historisk händelse, ett trendbrott som inte tidigare skett. Men han var inte glad. I stället var han upprörd, eftersom ett gammalt mönster hade brutits. Det är inte lätt när man är konservativ. Jag tycker att det är en seger för förnuftet och över principen Så har vi alltid gjort. Riksdagens revisorer har alltså granskat den svenska kriminalvården efter förslag från justitieutskottet. Genom att såväl frivård som kriminalvård i anstalt studerats har revisorerna även diskuterat straffsystemet som helhet. Efter dessa studier samt efter det att man tagit del av forskningsresultat rörande rättsväsendets effekter föreslår revisorerna bl.a. en minskad användning av kortare fängelsestraff samt att samhällstjänst skall utgöra en självständig påföljd i straffsystemet. Dessa förslag stämmer precis överens med vad Straffsystemkommittén föreslagit i sitt betänkande Ett reformerat straffsystem, som nyligen överlämnats till Laila Freivalds. Revisorerna säger också att innehållet i frivården bör ökas väsentligt samt att övervakningen måste bli mer påtaglig än vad den för närvarande är med större aktivitet från klientens sida. Så har även Riksrevisionsverket sagt i sin granskning av frivården. Straffsystemkommittén har tagit hänsyn även till denna punkt och fastställt att påverkansprogram samt aktivitet från klientens sida skall ingå i frivården. Revisiorerna påpekar att ökade resurser för omedelbart omhändertagande av klienter vid villkorlig frigivning måste ges. Frivården bör bistå med den hjälp klienten behöver under den första tiden i frihet. Miljöpartiet tycker att alla dessa förslag är mycket bra, och det är viktigt att de nu verkligen genomförs. Frivårdens uppföljningsverksamhet och arbetsrutiner måste också utvärderas. Det behövs resurser för att försöka mäta de insatser som företagits - det är nämligen väldigt svårt - så att man kan se vilka som leder längst. Den enda punkt som inte har diskuterats färdigt ännu är hur de eventuellt överblivna lokalanstalterna skall användas i framtiden. I betänkandet finns förslag på flera alternativ. Miljöpartiet stöder förslaget om en differentiering av de intagna efter deras behov och motivation, så att de intagna får adekvat hjälp med de problem som kanske är en av orsakerna till att de intagna har så svårt att anpassa sig i samhället. Ett annat förslag, som inte nämnts, är att överföra anstalter till frivården för att använda dessa till dagcentraler för den ökade programverksamheten inom frivården. Men först måste vi avvakta och se hur det blir när Straffsystemkommitténs förslag blir omsatta i verkligheten - det sker tidigast 1998 - och hur många anstalter som då blir över. Enligt det framlagda förslaget måste klienterna när det gäller både samhällstjänst och elektronisk övervakning ge sitt samtycke till att ingå i dessa straffsystem. Alla kanske inte ger sitt samtycke. Därför är det svårt att komma med en prognos.

Jag hoppas verkligen att denna samsyn leder till att en bra kriminalvård förverkligas. Jag hoppas också att frivården får resurser när det gäller personal och pengar så att förslagen kan leda till bra verksamhet, till att allmänhetens förtroende stärks och förhoppningsvis till att färre återfaller i kriminalitet. Det handlar inte alls om att som Göte Knutson populistiskt säga: "Släpp fångarne loss". Merparten av dem som sitter i fängelse i dag, nämligen 86 %, sitter bara korta tider under ett år. Det är bara 14 % som sitter i fängelse en längre tid. Den här korta tiden betyder inte detsamma som att säga: "Släpp fångarne loss". De släpps ju ändå efter en ganska kort tid. Får vi då andra metoder som kan inverka på deras liv och som kanske kan få dem att leva annorlunda är det ett stort ingripande. Jag hade önskat att Moderaterna kunde ha fört en mer saklig debatt om vad det är i betänkandet som inte är bra, så att vi hade kunnat diskutera det här i dag. Riksdagens revisorer har även granskat den senaste forskningen om vad som är bra och vad som är dåligt. Det är väldigt svårt att komma fram till någonting, men de har verkligen försökt sätta sig in i de problemen också. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Det var först när Kia Andreasson kom med någon form av kritisk recension vad gäller mitt sätt att föra debatt som jag begärde ordet. Annars hade jag avstått. Vi försöker ju undvika att recensera varandra. Låt mig bara konstatera att Kia Andreasson inte är nöjd med mitt sätt att föra debatt. Men jag får leva vidare med det. När det gäller detta med "släpp fångarne loss" vill jag göra ett kort konstaterande. Skriften talar. Jag menar inte i första hand riksdagsrevisorernas skrivelse utan framför allt den förlängning i form av konkreta ställningstaganden som görs av majoriteten i Straffrättskommittén. Principen är att det som i dag är fängelsestraff upp till ett år skall förvandlas till något annat. Jag sammanfattar nu och skall inte gå in på detaljer, men vi kommer ganska nära den gamla klassiska filmtiteln. Filmen var ju riktigt trevlig, men det är inte säkert att det blir så trevligt med många brottslingar. Jag nämnde några kategorier för vilka allmänheten och flera av ledamöterna här bokstavligen ropar på fängelse.
Fru talman! Det var väl ganska starkt att ta i med "recension". Det var väl inte det jag gjorde. Jag konstaterade bara att Göte Knutson i sitt anförande mer uppehöll sig vid den formella diskussionen än vid den sakliga. Det hade varit intressant att höra mer om det här med fängelsestraffen i huvudanförandet. Göthe Knutson glömmer bort att både samhällstjänst och elektronisk övervakning är villkorade så att det alltid kommer att anges en fängelsedom också. Om klienten inte samtycker - det har visat sig i utvärderingen att det finns de som tycker att det är svårare att ta dessa straff än att gå in i anstalt - och om klienten missköter sig blir det fängelsestraff. Det är alltså inte så som Göthe Knutson vill påskina, att man på något sätt är slapp. Det här får mycket långtgående konsekvenser för klienten genom olika program och när det gäller sättet att sköta sig. Dessutom är det så att om inte dessa villkor uppfylls blir det fängelsestraff.
Fru talman! Jag ber ännu en gång att få hänvisa till det som bokstavligen är skriften på väggen - dvs. betänkandet och förslagen från Straffsystemkommittén, som tydligen anammas av alla här. Det framgår av majoritetens bild i utredningskommittén att detta hot vilar över det svenska samhället. Jag vill konstatera att här föreligger ett annat synsätt än det som är den allmänna rättsuppfattningen och som vi moderater gärna ansluter oss till.
Herr talman! Vad gäller den allmänna rättssynen har man inte någon åsikt om de nya påföljder som föreslås av Straffsystemkommittén. Sådana påföljder, t.ex. elektronisk övervakning, fanns ju inte tidigare i det svenska straffsystemet. Eftersom det är en ny påföljd kan vi inte prata i de termerna ännu. Vi har haft försöksverksamhet som har utfallit mycket positivt. Vi får se tiden an och utvärdera detta när försöksverksamhet har skett i hela landet. Göthe Knutsons resonemang gäller alltså inte. Får vi både pengar och resurser tror jag att detta blir väldigt bra i sinom tid.

Herr talman! Vi kristdemokrater ställer oss bakom det här betänkandet och tycker allmänt sett att revisorernas förslag är bra. Jag tycker alltså inte att det i och för sig finns någon anledning att begära ordet i den saken. Däremot kan jag inte låta bli att ha en del funderingar kring riksdagens sätt att arbeta. Det blev ju ett väldigt liv förra gången riksdagsrevisorernas förslag beträffande åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten avslogs. Också den här gången har vi haft en debatt om vad som är den egentliga innebörden i det vi håller på med. Möjligen är det i grund och botten så att riksdagen är ett lagstiftande organ. Vi skall ta ställning till lagstiftningsförslag. Det här är inget lagstiftningsförslag utan ett policydokument. Man kan fundera över om riksdagen skall hålla på med detta. Jag tycker att dagens debatt visar att det är olyckligt. Man har inte riktigt funnit formen för hur man skall arbeta i det här hänseendet. Det kan inte vara så att man skall stå här och debattera saker som eventuellt skall ske. Vi kan inte hålla på med allmän policyinriktning när det ju är lagförslag vi skall ta ställning till. Riksdagens revisorers arbete är självfallet utomordentligt vällovligt, men det kan inte få ta över det traditionella sätt som vi stiftar lagar på i det här landet. Denna konflikt har blivit blottlagd i dagens debatt. Därför tycker jag, precis som Göran Magnusson varit inne på, att det finns all anledning för oss att i andra sammanhang fundera på i vilka former vi skall jobba. Det får inte bli en sådan här tvådimensionell diskussion varje gång Riksdagens revisorer kommer med ett förslag. Det kan inte vara bra. Jag tycker alltså att det är vällovligt, och det tror jag även att andra talare har varit inne på, att vi måste komma förbi det här blindskäret.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att onödigtvis förlänga debatten. Jag tycker dock att det utifrån mina värderingar finns anledning att ha några kommentarer omkring vad som hittills har sagts. Bl.a. har direktiven till Straffsystemkommittén diskuterats. Låt mig börja med att säga att vi inom socialdemokratin deklarerat att fängelser inte kan undvaras. Jag skall citera ur direktiven så hederligt det nu går på denna korta tid. Bl.a. står det att det när det gäller fängelser finns "en beaktansvärd risk för skadeverkningar framför allt för dem som döms till långa fängelsestraff. Samtidigt bidrar fängelsepåföljden effektivt till samhällsskyddet då det gäller återfallsbenägna grova våldsbrottslingar. Utgångspunkten bör vara att begränsa användningen av fängelsestraff till sådana fall där det framstår som särskilt påkallat." Litet längre ner i direktiven står det: "Även om fängelse inte kan undvaras som ett centralt inslag i straffsystemet är det viktigt att vi söker utveckla andra påföljdsalternativ. Förutom tidigare nämnda effekter är fängelse en mycket resurskrävande påföljd. Det finns således flera skäl till att begränsa användningen av fängelse." Jag menar att Straffsystemkommittén har följt dessa direktiv. Vi behöver kanske inte exakt här och nu tvista om hur detta skall tolkas i olika sammanhang, men direktiven är alltså inte utfärdade av någon socialdemokratisk justitieminister. Jag tycker att Göthe Knutson gör sig skyldig till en övertolkning när han säger att eldskriften för Straffsystemkommitténs betänkande är: Släpp fångarne loss! Det är inte på det sättet. Straffsystemkommittén har tagit fasta på att man skall lägga fram förslag om alternativ till fängelsestraff. Det handlar om alternativ som skall anses och uppfattas vara så ingripande att de faktiskt kan ersätta fängelsestraffet. Vi har därför tagit fram samhällstjänsten, och föreslagit att denna får en självständig ställning i påföljdssystemet. Vi har också föreslagit att försöksverksamheten med elektronisk fotboja skall permanentas och utvidgas så att det blir ett verksamt inslag när det gäller att hitta effektiva och pålitliga alternativ till fängelsestraffet. Det är självklart viktigt att allmänheten uppfattar dessa straff som så ingripande att de faktiskt kan ersätta fängelsestraffet. Det handlar alltså inte om släppa fångarna loss, och jag skulle vilja varna både för den debattekniken och för den omvända, dvs. att man säger att det är angeläget och viktigt att fängelsestraffet finns. Det förleder folk till att tro att fängelsestraffet är mycket mer verksamt än det verkligen är. Den moderata kriminalpolitiska debattekniken har länge gått ut på detta. Vi minns alla kampanjen mot halvtidsfrigivningen. Avskaffandet av denna skulle ju nästan lösa de kriminalpolitiska problemen i Sverige, men det har ju inte inträffat. Det är viktigt att varna för dessa enkla resonemang om straffsystemen och kriminalpolitiken. Det finns inga enkla patentlösningar att ta till utan det måste ske en kompromiss, en mix av en rad olika insatser för att klara detta. När det gäller frågan om resurserna för frivården, som skall ha ansvaret för de alternativa fängelsestraffen, vill jag peka på att hela kriminalvårdsbudgeten, eller fängelsebudgeten för att uttrycka det litet enklare, ligger på ungefär 3,4 miljarder kronor. Av de pengarna går i dag ungefär 12 % till frivården. Resten, alltså ungefär sju gånger så mycket, satsas på fängelserna. Vad som nu föreslås är att man gör en omfördelning. Då blir det, som jag ser det, bättre och humanare straff. Det blir också billigare straff. Till sist skall det, enligt Straffsystemkommittén, också resultera i att staten kan spara ungefär 200 miljoner kronor. Det är alltså viktigt att man både satsar på frivården och flyttar över pengar från den dyra fängelseverksamheten till frivården för att få detta att fungera. Herr talman! Med hänsyn till hur debatten har utvecklats tyckte jag att det var angeläget att få göra de här principiella deklarationerna kring kriminalpolitiken. Vi får, det kan vi väl vara överens om trots procedurdebatter och annat, förhoppningsvis tillfälle att här i kammaren återkomma till de här frågorna. Allt beror på vilka förslag regeringen så småningom kommer att lägga fram med anledning av Straffsystemkommitténs arbete och våra tillkännagivanden med anledning av Riksdagens revisorers skrivelse.
Herr talman! Jag är övertygad om att Göran Magnusson tyckte att det var i vällovligt syfte som han försökte ta udden av min beskrivning av detta förslag som nu bokstavligen hotar samhället: Släpp fångarne loss! Jag vill be Göran Magnusson att ta vara på detta tillfället att inför allt folket, inte bara i riksdagen - jag utgår från att medierna också har intresse av de här viktiga frågorna - tala om hur många färre intagna det blir i kriminalvården! Det finns beräkningar på hur detta omsätts i pengar; i vinster eller i besparingar - även om jag ifrågasätter detta. Berätta gärna hur många färre fångar det blir vid intagningstillfällen etc.! Sedan får svenska folket bedöma vad detta är för typ av politik.
Herr talman! Jag måste ärligt säga att jag inte riktigt förstod det sista resonemanget, som kriminalpolitiskt resonemang. Det skulle möjligen utgå från att man, beroende på hur många personer som finns i fängelser i ett land, skulle kunna räkna ut om landet har en bra kriminalvård eller ej. Men det är ju inte det som den här debatten handlar om. Den handlar om att vi skall ha en bra kriminalvård. Då är frågan om man måste ha så många människor i fängelse som man faktiskt har även i Sverige trots en human inriktning och rimliga straff i detta sammanhang. Herr talman! Jag tror att detta i grunden handlar om helt olika synsätt på kriminalvården. Jag fäste mig tidigare vid att Göthe Knutson sade något om att folk ropar på fler och längre fängelsestraff. Jag skall inte förneka att man ganska ofta möter detta när man är ute på debatter. Men jag har inte sett som min politiska uppgift att vara en ekomaskin till dessa rop, utan jag har sett som min politiska uppgift att sakligt och lugnt försöka diskutera kriminalpolitiken och påvisa att det inte finns någon enkel patentlösning som att låsa in folk i fängelse. Men jag är rädd för att Göthe Knutson på sina möten hellre stämmer in i kraven på fler och längre fängelsestraff. Jag tror att den svenska kriminalpolitiska debatten skulle vinna åtskilligt på om vi på allvar kunde diskutera vilka resurser vi är beredda att satsa och var resurserna gör mest nytta. Majoriteten i Straffsystemkommittén och förhoppningsvis även majoriteten i denna kammare anser att man når lika bra resultat om man satsar på dessa alternativa fängelseformer och får litet lägre kostnader och en humanare och bättre kriminalpolitik.
Herr talman! Om jag sade att folket ropade, skall jag gärna ändra mig och säga att det är vissa grupper och inte minst en del politiker som ropar. Vad jag ville ha fram är den egendomlighet som framgår av att det ofta är de människor som vi betraktar som flummiga i kriminalpolitiken som när det handlar om barnpornografi och de som utövar det - ett rysligt hantverk - ropar på just rejäla och längre straff etc. Detsamma gör de när det gäller de människor som har gjort sig skyldiga till rattfylleri och kvinnomisshandel. Jag förstår dem. Straffsatserna för dessa brott understiger ofta ett års fängelse, och då blir det inte fängelse. Det är bra att vi diskuterar detta. Jag håller helt med Göran Magnusson. Han och jag har många gånger diskuterat kriminalvård, eftersom också Göran Magnusson har suttit i Kriminalvårdsstyrelsen. Jag upplever att det har varit positiva resonemang. Och jag är övertygad om att Göran Magnusson vill det bästa med detta. Men tack och lov finns det också utrymme för invändningar mot det som kan återgå till någon form av flummighet.
Herr talman! Vi kommer naturligtvis inte mycket längre i den här debatten. Men jag vill gärna instämma i det som Göthe Knutson sade om att vi har haft flera intressanta meningsutbyten kring kriminalpolitiken. Jag känner glädje över att Göthe Knutson anser att jag vill det bästa. Även om det ibland kan vara litet svårt att förstå tror jag att även Göthe Knutson vill det bästa med kriminalpolitiken. Jag vill återigen understryka att det är svårt att i världen hitta något land som utdömer fler och längre fängelsestraff och som har en mindre brottslighet eller färre återfallsförbrytare. Jag såg för ett par veckor sedan med fasa en bild i Dagens Nyheter på randigt iklädda fångar i Alabama som stod och hackade sten till ingen nytta med släggor. Det är tydligen trenden för närvarande borta i det stora landet i väster. Jag tror att det är en politisk uppgift för oss att försöka se till att dessa randiga kläder och tillhörande verktygsutrustning faktiskt inte kommer till bruk i Sverige. Det är det som jag ser som en viktig politisk uppgift både för socialdemokrater och för moderater. Men det är ibland litet svårt att få den här debatten att fungera. Jag tycker nämligen att det för en del är litet för lätt att instämma i det förenklade resonemanget att om folk bara fick hugga skog i Norrland så skulle de sluta med både det ena och det andra. Den typen av enkla lösningar finns inte i kriminalpolitiken. Rattfylleriet är ett ganska illa valt exempel om man ser den kraftiga nedgången av antalet rattfylleribrott under senare år. Jag tror att andra åtgärder än fängelsestraff har haft betydelse för detta.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av den debatt som nu har kommmit upp rörande Straffsystemkommitténs betänkande. Jag vill börja med att instämma i det som Göran Magnusson sade om att vi inte skall ägna oss åt förenklade resonemang. Men jag tycker inte heller att vi skall ägna oss åt rosenskimrande drömmar utan våga se den verklighet som finns. Om man plockar bitar ur den debatt som nu har förts skulle jag bl.a. vilja sammanfatta den med uttrycket att både ha kakan och äta den. Straffsystemkommittén talar om att kommitténs förslag innebär besparingar på netto 200 miljoner kronor. Då skall vi komma ihåg att man först har räknat bort - jag minns inte beloppet, och jag tror inte ens att det står närmare angivet i betänkandet - rejäla satsningar på frivården. Utöver att man från fängelsesystemet skall ta pengar till frivården skall det ändå bli 200 miljoner kronor över. Då måste var och en begripa att om vi inte rejält skall sänka kvaliteten på våra fängelser måste det vara fråga om, precis som Göthe Knutson säger, att många som i dag sätts i fängelse framöver inte skall sättas i fängelse. Vi måste våga se att det är på det sättet. Sedan går Göran Magnusson in på direktiven till Straffsystemkommittén. Eftersom det är jag själv som ligger bakom direktiven vet jag bl.a. vad som avsågs. Jag tycker att Göran Magnusson läste upp bl.a. två intressanta citat. Ett citat var hämtat från ett ställe i direktiven där man pekar på skadeverkningar vid längre fängelsestraff. Vi vet att det är så. Men varför tar Göran Magnusson upp den delen av direktiven? Det är ju inte något som har resulterat i att kommittén föreslår att de längre fängelsestraffen skall försvinna. Jag förstår inte riktigt vad det har med Straffsystemkommitténs resultat att göra. Det är ju de kortare fängelsestraffen som majoriteten vill begränsa. Jag själv står inte bakom detta. Sedan läser Göran Magnusson upp ytterligare ett intressant citat ur direktiven, nämligen att man skulle utveckla alternativ. Ge mig ett enda exempel ur Straffsystemkommitténs betänkande där det talas om ett utvecklat alternativ. Det finns ingenting nytt mer än att elbojan - som vi i den borgerliga regeringen drev igenom, faktiskt under stark kritik, men då med begränsat användningsområde - nu skall bli det allena saliggörande. Men att tala om att man har kommit med något nytt alternativ, det är faktiskt att överdriva. I min reservation finns ett nytt alternativ. Alice Åström antydde att det skulle vara en del av huvudförslaget, vilket det alltså inte är. Alice Åström sade det inte heller så konkret. Men i min reservation finns ett nytt alternativ, nämligen villkorligt fängelse. Men det finns inte med i huvudbetänkandet. Sedan måste jag också ta detta tillfälle för att påpeka att flera talare har talat om satsningar på frivården. Under de borgerliga åren ökades satsningarna på frivården. Det är viktigt att detta får fortsätta. Vi vet ju bl.a. att det i dag är en högre återfallsfrekvens bland dem som döms till skyddstillsyn, och alltså kommer under frivården, än bland dem som döms till fängelse. I den här debatten har det låtit som om det är tvärtom, men detta bör man komma ihåg. Men samtidigt som alla talar om ökade satsningar på frivården och ställer sig bakom revisorernas förslag har samma personer sagt att där det skall sparas pengar får man inte spara. För se, lokalanstalterna måste man ha kvar - det står ju i det betänkande till riksdagen som ni har ställt er bakom - eftersom man annars kanske måste göra avsteg från normaliseringsprincipen. Utöver att det som Göthe Knutson säger om släpp fångarne loss stämmer, är det faktiskt också fråga om att både ha kakan kvar och äta upp den när det gäller majoritetens framtida kriminalvård.

Herr talman! Den här debatten har dragit ut längre på tiden än vad som var tänkt och också utvecklats längre beträffande ämnesområdet. När det gäller citaten ur direktiven vill jag bara upprepa det som jag tidigare sade, nämligen att jag skall försöka att citera så hederligt som möjligt ur många direktiv och plocka fram några frågor som var aktuella. Detta med att fängelsestraff var skadligt gällde ju inte bara de långa straffen. Det gällde särskilt de långa straffen, men även de korta ansågs i direktiven vara skadliga sett från den dömdes synpunkt. Därför är det väl bra om vi nu har funnit att erfarenheterna från försöksverksamheten beträffande samhällstjänst och elektronisk övervakning har gett sådana resultat att man kan föreslå att sådana påföljder införs. Då kan man förändra systemet så att ett antal kortare fängelsestraff kan avtjänas genom framför allt elektronisk övervakning. Sedan gör Gun Hellsvik ett stort nummer av att kommittén egentligen inte har kommit med några nya förslag. Nja, kommittén hann ju knappt att börja med sina överväganden om elektronisk övervakning förrän den dåvarande justitieministern satte i gång en försöksverksamhet och genomförde detta. Det tyckte vi kanske var något märkligt, men det var ändå bra, eftersom vi fick erfarenhet samtidigt som verksamheten kom i gång. Så jag är inte alls magsur över detta. Gun Hellsvik hade också i utredningen kunnat föreslå några alternativ utöver villkorligt fängelsestraff, som utredningen har ägnat avsevärd tid åt att försöka analysera för att se om det skulle kunna ha positiva effekter. Men tyvärr har man kommit fram till att det inte kan rimma med de principer för kriminalvården som i varje fall jag står för.
Herr talman! För det första vill jag bara tydliggöra att när det gäller den elektroniska övervakningen är vi överens om att försöksverksamheten i stort sett har varit lyckad. Men det finns också erfarenheter som visar att de som har misslyckats är den typ av personer som kommer att utgöra en relativt stor grupp när användandet av elektronisk övervakning utvidgas. Min oro är att det blir så många misslyckanden att allmänheten kommer att helt kassera den elektroniska övervakningen. Sedan har jag inte påstått att Göran Magnusson på något ohederligt sätt citerade direktiven. Jag bara konstaterar att de delar som Göran Magnusson citerade knappast var de delar som gav något underlag för den inriktning som majoriteten i kommittén har ställt sig bakom.

Herr talman! Läkarvetenskapen har i dag fått bukt med flera fruktade sjukdomar, sjukdomar som tidigare skördat många människors liv. Men bilden kan snabbt förändras. Nya svåra sjukdomar kan drabba oss. Det är inte så länge sedan som vi för första gången hörde talas om hiv och aids. Sverige hör till de lindrigt drabbade länderna. Farsotens härjningar är långt svårare i många andra länder. Många av Afrikas länder tillhör de som har drabbats mycket hårt. Hiv kan med rätta kallas för vår tids farsot. I dagsläget finns det inget vaccin eller botemedel. För att hindra spridningen krävs upplysning och att var och en ändrar sitt beteende, inte minst när det gäller sexuella kontakter. Herr talman! För att hindra spridningen krävs både upplysning och personligt ansvar. Information och vädjande till människors ansvarskänsla är självfallet nödvändigt, men inte tillräckligt. Kampen mot hiv och andra sjukdomar kräver dessutom lagstiftning mot dem som medvetet sprider smittan. Den rättsliga regleringen vid spridning av hivsmitta kräver en snar lösning. Många rättsliga frågor är fortfarande obesvarade. För oss i Sverige och i denna kammare är det nu hög tid att åstadkomma en bra och hållbar lösning. Herr talman! Vi kan inte tillåta att människor som är smittade av allvarliga sjukdomar fortsätter att leva som om de inte var smittade. Detta gäller i allra högsta grad vid sexuella kontakter. Det är naturligtvis en katastrof för dem som är smittade, men detta kan inte rättfärdiga att de sprider smittan vidare. Den som är smittad måste underkasta sig de föreskrifter som samhället ställer upp, till skydd för andra människor. I den nuvarande lagstiftningen är det bl.a. uppsåtsfrågan som måste lösas. Straffansvarsutredningen, som skall vara klar den 1 juli 1996, har bl.a. att överväga om s.k. sannolikhetsuppsåt skall godtas. Den som av sin läkare fått beskedet att han eller hon bär på allvarlig smitta, blivit informerad om och förstått vad detta betyder, måste kunna ställas till ansvar om han eller hon fortsätter att ha oskyddade sexuella kontakter eller på annat sätt beter sig så att risken ökar att andra blir smittade. Att t.ex. hävda att smittan inte överförs vid varje samlag håller inte. Detta liknar rysk roulette och kan inte accepteras. En annan fråga som måste lösas är hur sekretessen inom sjukvården skall hanteras. Dagens regler kräver ett minimistraff på två år för att sekretessen skall kunna brytas. Herr talman! Utskottsmajoriteten anser att man vid lösningen av frågan om straffansvar vid spridning av hivsmitta skall avvakta, inte bara Straffansvarsutredningens resultat utan även invänta en aviserad parlamentarisk utredning med uppgift att utvärdera smittskyddslagen. Denna utredning har ännu inte tillsatts, och det finns i dagsläget inte heller några direktiv till utredningen. Herr talman! Vi moderater anser att det är dags att frågan får en snar lösning. Det räcker med att invänta Jag vill därför yrka bifall till vår reservation nr 2 när det gäller motiveringen och samtidigt yrka avslag på motionerna.

Herr talman! Som Jeppe Johnsson säger är detta någonting mycket allvarligt och någonting som vi egentligen inte behöver diskutera här, eftersom alla partier i kammaren har motionerat om att det behövs en straffrättslig reglering för förfarandet att överföra hivsmitta vid oskyddade samlag. Nu har majoriteten fastnat för en skrivning som innebär att frågan hänvisas till två utredningar som inte har några särskilda direktiv. Vad jag har invänt emot är att jag anser att den här frågan är så pass speciell och angelägen beträffande tiden att det vore rimligt att tillsätta en särskild utredning som snabbt kunde lägga fram ett förslag, och detta särskilt mot bakgrund av att uskottet har gjort en remissrunda. Det finns en ganska stark juridisk opinion för en snabb reglering. Det finns dessutom en rättsvetenskaplig bok av Madeleine Leijonhufvud om hur den här regleringen skall gå till. Kunnandet är alltså ganska omfattande på det här området. Det finns ingen anledning att vänta, och då särskilt inte med att koppla ihop den här frågan med den enormt stora och svåra frågan om uppsåtsbegreppet rent allmänt i svensk straffrätt. Vi kan heller inte vänta med en utvärdering av hur man skall se på smittskyddet och andra kommande farsoter över huvud taget i det här landet. Här gäller det att agera i en mycket konkret och tydlig situation som alltså inte är särskilt svår att hantera. Man får inte mystifiera detta mer än nödvändigt. Att allmänheten reagerade våldsamt när man fick klart för sig att detta förfarande i dagsläget i princip är straffritt är inte märkligt. Det är inte heller märkligt att alla politiska partier reagerade. Då är det litet avslaget att sedan bara överlämna frågan till utredningssystemet i största allmänhet. Med hänsyn till det anförda yrkar jag bifall till kristdemokraternas reservation.

Herr talman! Allt fler människor drabbas i dag av hivsmitta, och risken att utveckla den dödliga sjukdomen aids är för dessa människor mycket stor. Därför krävs olika åtgärder för att förhindra att smittan sprids. Den straffrättsliga bedömningen av spridande av hivsmitta har naturligtvis betydelse i detta sammanhang. Men jag vill också understryka det som Pär Nuder sa, nämligen att detta självfallet inte är den enda lösningen på problemet. I oktober förra året avgjorde Högsta domstolen ett mål mot en hivsmittad man. Domen blev enligt min mening alltför mild, och den upprörde väldigt många. Det finns en uppenbar fara i denna dom. Den kan ge en signal om att samhället inte ser tillräckligt allvarligt på att någon riskerar att smitta andra med hiv. Detta var bakgrunden till att jag tog initiativ till en flerpartimotion i frågan som också behandlas i betänkandet. I detta fall var det så att trots att mannen visste att han var smittad hade han oskyddat samlag med en kvinna som inte kände till hans sjukdom. Han var också helt medveten om att det förelåg en risk för att sjukdomen skulle kunna överföras vid samlaget. Dessutom var han medveten om att kvinnan skulle kunna dö i aids om hon blev smittad. Ändå kunde inte Högsta domstolen döma för uppsåtligt brott, som skulle ha lett till ett hårdare straff än vad som nu blev fallet. Det gick inte att bevisa att kvinnan riskerade att bli smittad vid just detta tillfälle. Det gick inte heller att ställa utom allt tvivel att mannen skulle ha genomfört samlaget om han hade vetat att kvinnan skulle smittas just den gången. Därför kunde mannen bara dömas för oaktsamhetsbrott. Vid oaktsamhetsbrott blir domen - som tidigare har nämnts - framkallande av fara för annan om partnern inte smittas, och i de fall partnern blir smittad bedöms brottet som vållande till kroppsskada eller sjukdom. Straffet för dessa brott är böter eller fängelse i högst två år. Det kändes inte rimligt för oss motionärer att någon som så hänsynslöst riskerar att smitta andra med hiv skall kunna dömas till så lindriga straff. Dessutom vet vi att domstolar inte brukar döma till maximistraff. Det innebär att i de fall där maximistraffet är två år blir straffet ofta bara några månaders fängelse - en alltför mild dom enligt oss motionärer. I detta sammanhang vill jag samtidigt poängtera att de flesta som bär på smittan är måna om att inte riskera att andra smittas. Men det krävs ett större ansvarstagande än vad som i dag är fallet av de personer som vet om att de är hivsmittade och ändå har oskyddat sex med partner som inte känner till detta. Enligt min mening måste den som är bärare av hivinfektion bli skyldig att använda skyddsmedel för att förhindra smittöverföring. Vederbörande måste också bli skyldig att före det sexuella umgänget informera partnern om sin infektionen. Vi motionärer krävde en översyn av bestämmelserna, dvs. av den straffrättsliga bedömningen av spridande av hivsmitta, med beaktande av att hivbrotten har ett mycket högt straffvärde. Utskottet konstaterar att det har avgjorts flera sådana här fall i Högsta domstolen. Dessutom framgår det av utskottets betänkande att det pågår en straffansvarsutredning, som också nämnts här. Regeringen aviserade redan i september att det skulle tillsättas en parlamentariskt tillsatt utredning med uppdrag att utvärdera smittskyddslagen. Som det nämnts här har de olika remissinstanserna alla påpekat behovet av en sådan utredning. I mitt särskilda yttrande uttalar jag att jag utgår från att utredningen kommer att beakta att hivbrotten har ett högt straffvärde. Jag tycker att det är positivt att socialdemokraterna vill ha fört till protokollet att den utredningen skall tillsättas skyndsamt. Jag kan bara instämma i det kravet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall kanske göra någonting som är ovanligt. Rolf Åbjörnsson tog upp i sitt inledande anförande att samtliga partier i riksdagen har skrivit motioner som berör det här området. Vänsterpartiet skrev också en motion där vi ansåg att det behövdes en speciell strafflag när det gäller hivbrott. Däremot har de HD-domar som utdömts, den information och de kunskaper som vi fått efter det att motionen skrevs gjort att partiet i dag har ändrat ställning. Vänsterpartiet anser att nuvarande lag om hivbrott faktiskt är tillräcklig. Flera talare har sagt att det har varit mycket svåra bedömningar i HD, att det teoretiskt har varit svårt att komma fram till ett beslut och att det har varit många svåra avvägningar eftersom lagen inte skrevs med just tanke på hivbrott. Men man har i vårt juridiska system kunnat utverka domar. Det finns paragrafer enligt vilka man har kunnat döma människor som medvetet smittat andra. Det har funnits en diskussion om huruvida straffvärdena har varit för låga i de fall som avgjorts. Straffvärdena har varierat, precis som i många andra brott. Det finns en annan mycket viktig aspekt i denna fråga. Om man skulle införa denna hivlagstiftning skulle det i praktiken innebära en viss kriminalisering av de hivsmittades sexuella umgänge. Det ställer oerhört stora krav. Det kommer att bli rättssäkerhetsproblem och bevisföringsproblem även med den föreslagna lagen - huruvida man berättar allt, huruvida man verkligen skyddat sig på alla sätt. Riksdagen avskaffade 1985 26 § smittskyddslagen. Det främsta skälet till att man tog bort straffbestämmelserna gällande dem som lider av venerisk sjukdom och har sexuellt umgänge med andra var att de motverkade smittskyddsarbetet. I den nya lagstiftningen får man inte glömma bort att det bästa sättet att slippa att över huvud taget ställas till svars för den här typen av brott är att avstå från att hivtesta sig. Då har man inte fått kunskapen om den eventuella smittan. När man inför en särlag är det oerhört viktigt att man också ser vilka konsekvenser det får på andra områden. Vi har ju en lagstiftning på det här området. Den som uppenbarligen medvetet sprider smitta får sitt straff. Däremot finns det juridiska frågor som behöver övervägas. Därför har Vänsterpartiet ändå ställt sig bakom justitieutskottets betänkande. Vi lyfter fram att det pågår en utredning där man också kommer att se över de straffrättsliga aspekterna i dessa fall. Det är bra att detta blir belyst.

Herr talman!

Ju mer jag tänker på det här, desto mer förvånad blir jag över att vi fortsätter att vara så ensamma bland partierna om denna linje. De som inte vet bättre och de som vill få oss moderater att framstå i dålig dager kan ibland påstå att vår linje i alkholpolitiken skulle innebära att vi inte tar de problem som alkholism och missbruk innebär på allvar. Ingenting vore mer fel. Vi är alla överens om att alkoholmissbruk orsakar och förvärrar många personliga tragedier, och vi blir alla lika förtvivlade över de situationer som vissa människor hamnar i där överkonsumtion av alkohol är en bidragande orsak. Men det är just överkonsumtionen som orsakar dessa både sociala och medicinska problem. Det är överkonsumtionen som medför det stora lidandet hos enskilda alkoholister och deras familjer, och det är samma överkonsumtion som orsakar så stora kostnader för hela samhället. Det är missbruket som så starkt kan kopplas till olyckor, våldsbrott och andra brott. Men å andra sidan finns det en hel del positiva sidor med det normala bruket av alkohol, och det är faktiskt synd att det verkar vara mer eller mindre tabu att tala om detta i Sverige. Förutom rent sociala och kulturella förtjänster visar ju internationell forskning på det alkoholmedicinska området att en viss mängd alkohol kan vara nyttig för t.ex. hjärta och kärl. Som så mycket annat - som nästan allting annat - kan alkohol både brukas och missbrukas, och det är just därför som missbruket, inte det normala bruket, av alkohol måste bekämpas. Vi får inte dra all konsumtion över en kam. Vi politiker måste mycket mer än i dag lita på att de allra flesta människor klarar av att ta ansvar för sig själva - så också vad gäller att kunna hantera alkohol. Det ligger inte i någons intresse att vi lägger ned kraft på att förbjuda och reglera för dem som tillhör den stora majoritet som klarar av sitt alkoholbruk. Det ligger på samma sätt i allas intresse att vi kan använda våra krafter och resurser till att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Om vi gör tvärtom börjar vi i helt fel ände. Då tar vi från början ifrån alla människor deras personliga ansvar, så att de blir mera hjälplösa, ännu mer beroende av oss politiker, mer benägna att tro att det hela tiden är lagstiftningen och politikerna som skall hindra dem från allt som är skadligt. Det uppmuntrar till ett synsätt som går ut på att allt som inte uttryckligen är förbjudet därmed måste vara okej. Därmed får vi ännu fler människor som inte ens försöker ta ett eget ansvar. Det är inte en bra situation om man vill förhindra att fler blir missbrukare. Dessutom är det oerhört ineffektivt att försöka komma åt alkoholbrukets avarter genom att ge sig på totalkonsumtionen. Det är som att försöka skjuta mygg med hagelbössa. Om man fortsätter att försöka minska den mätbara konsumtionen av alkohol i form av försäljning från utskänkningsställen och systembolag genom att göra det ännu krångligare - kommer man framför allt att förhindra det normala bruket. Vi vet, om vi tänker efter, att riktiga missbrukare - de som har utvecklat ett beroende av alkoholen - alltid kommer att vara så angelägna att få tag på och att i sin ekonomi prioritera inköp av alkohol, att de är de som sist låter sig hindras. Genom en ensidig fokusering på att begränsa den mätbara totalkonsumtionen av alkohol i vårt land öppnar vi för det som vi aldrig kan mäta, dvs. hembränning och smuggling. Det är verksamheter som sker helt utan offentlig insyn och som bäddar för att man, när man väl överskridit gränsen för det olagliga, har möjlighet att konsumera ännu större kvantiteter, dessutom av alkohol som på grund av låg kvalitet ofta kan vara direkt farlig. Så här långt kommen i mitt inlägg vill jag yrka bifall till den av våra reservationer som framför allt uttrycker det som jag har sagt hittills, dvs. reservation 1. Innehållet i våra andra reservationer står vi givetvis fast vid, men för att spara kammarens tid skall jag inte framföra några fler bifallsyrkanden. I linje med övertygelsen att de allra flesta människor är kapabla att ta ansvar för sin egen alkoholkonsumtion utan onödiga restriktioner ligger vår ståndpunkt att det borde vara möjligt för vanliga medborgare att inhandla drycker med alkohol även på andra ställen än just i Systembolagets butiker. Med ett licensieringsförfarande kan man garantera att såväl specialbutiker för t.ex. vin som vanliga dagligvarubutiker kan sälja dessa drycker, om de visar att de kan göra detta på ett ansvarsfullt sätt. För att undvika "kalv på grönbete"-effekter skulle man kunna släppa efter på det kvarvarande försäljningsmonopolet steg för steg genom att börja med de svagaste av de drycker som Systembolaget i dag har försäljningsmonopol på. På sikt finns det dock knappast någon anledning att tro att svenskar skulle klara det här sämre än medborgare i andra länder. Vad gäller Systembolaget saknas skäl att ha kvar hinder för t.ex. regelbundet lördagsöppet. Bolaget borde självständigt ha möjlighet att bestämma vilka dagar och tider som bäst tillgodoser önskemålen hos dem som vill handla och även kunna bestämma om etablering och lokalisering av försäljningsställen. Tvånget att en pub måste kunna servera en viss typ av mat för att få rätt att utskänka alkohol är en restriktion som knappast uppfyller något syfte. Den som går ut en kväll för att äta middag väljer knappast ett ställe som inte serverar mat för att i stället dricka sig mätt på öl. Den som å andra sidan har för avsikt att gå ut och prata med sina vänner över ett glas vin och på sin höjd en skål med jordnötter gör detta oavsett om det är ett ställe som dessutom serverar mat eller inte. Av samma anledning bör teatrar och konsertlokaler som i dag har möjlighet att servera ett glas vin och öl även få lov att servera ett glas sherry eller andra starkare drycker. Dessutom bör givetvis även hotell med serveringstillstånd kunna ha alkoholhaltiga drycker i sina minibarer. I andra länder är detta en självklarhet. De bestämmelser som det här gäller är knappast vad som förhindrar alkoholism och missbruk utan begränsar endast människors dagliga liv. Tidsbegränsning av alkoholservering fyller knappast heller någon missbruksbegränsande funktion, utan ger endast upphov till det vi brukar kalla svartklubbar. Dessa svartklubbar öppnar på natten när de lagliga och skattebetalande näringsställena stänger. Verksamheten sker helt utan insyn, och de lagliga serveringsställena har ingen möjlighet att konkurrera med dessa olagliga. Det måste var bättre att ge hederliga godkända försäljningsställen möjlighet att själva bestämma sina öppettider än att vi genom regleringar öppnar för okontrollerbar verksamhet. Det är ologiskt att ha en åldersgräns för inköp av drycker med alkohol som är en annan än myndighetsåldern. Meningen med myndighetsåldern måste rimligen vara att markera att en person anses som vuxen och kapabel att ta ansvar för sitt eget liv. Av denna anledning är det också just vid 18 års ålder som vi får rätt att rösta, gifta oss, köra bil och göra militärtjänst. Vid 18 års ålder kan man t.o.m. sitta i riksdagen. Att då inte kunna köpa en flaska vin eller föra in några flaskor likör från utlandet framstår minst sagt som ologiskt. Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att den svenska alkoholdebatten skulle vinna oerhört mycket på att göra skillnad mellan normalt bruk och missbruk av alkohol samt att göra sig av med mycket av den dubbelmoral och de tabun som alltför ofta märks på detta område.

Herr talman! Jag är likt de flesta i denna lokal väl medveten om att det ytterst sällan ger särskilt många poäng att säga "Vad var det vi sade" i politiska sammanhang. I frågan om folkölet är det dessutom enbart trist att behöva konstatera att vi från Centerpartiet hade rätt i de farhågor vi uttryckte när alkohollagen antogs förra året. Vi varnade för en situation där alkoholkonsumtionen bland de yngsta tonåringarna skulle öka till följd av att tillståndsprövningen för försäljning av folköl skulle tas bort. De nya reglerna innebär att vilken livsmedelsbutik som helst som av hälsovårdsmyndigheterna fått rätt att sälja livsmedel också får sälja folköl. Det är alltså inte alkoholpolitiken som avgör om man skall få sälja alkohol. Om man får sälja korv, bröd och ost får man också sälja folköl. Det är ingen tvekan om att folkölet för väldigt många unga människor har blivit och är en inkörsport till missbruk av alkohol. Är det på något område som Annika Jonsells och Moderaternas argumentation faller platt till marken är det här. Just när det gäller yngre tonåringar är det helt uppenbart att man inte kan lämna enbart till deras eget omdöme att avgöra om de skall konsumera alkohol i form av folköl eller inte. Det går inte, säger Annika Jonsell, att skjuta myggor med hagelgevär. Jag kan garantera Annika Jonsell att det är ännu svårare att skjuta myggor med kulgevär. Det är den metod som Moderaterna förordar i detta fall, om man skulle göra en jämförelse. Det har visat sig att åldersgränsen för inköp av folköl respekteras dåligt på många håll i landet. Jag vet inte om det är de flera tusen nya försäljningsställen som har öppnats genom borttagandet av tillståndsgivningen och den nya lagen eller om det är de gamla försäljningsställena som tillämpar reglerna på ett slappt sätt. Men helt nyligen såg jag ett TV år att gå in i en butik och försöka köpa folköl. Hon kom ut med exakt det hon hade beställt. Ingen i butiken ifrågasatte hennes rätt att få köpa. Detta är djupt tragiskt. Det visar hur nödvändigt det är att det ändå i detta avseende finns någon typ av restriktioner. Verkligheten tycks dessutom ha nått ända in i Socialdepartementet. Då förefaller det nästan patetiskt, enligt mitt sätt att döma, att biträdande socialministern inte bara hotar med att man skall gå tillbaka till de gamla reglerna för folkölsförsäljning utan också säger att man skall överväga att ta in denna försäljning på Systembolaget. Det är märkligt att denna sedan länge kända verklighet - att folköl förekommer i betydande grad i de yngsta tonårsgrupperna - plötsligt har blivit så uppmärksammad av Socialdepartementet. Det borde ha varit känt redan vid det tillfälle då vi senast debatterade denna fråga här i kammaren, dvs. för ett år sedan i samband med att alkohollagen ändrades. Vi har fått en situation där ministern går ut och talar om hur allvarlig folkölskonsumtionen bland våra ungdomar är och att vi måste skärpa reglerna och kanske t.o.m. ta in försäljningen på Systembolaget. Jag tycker att det är märkligt att socialdemokraterna i socialutskottet samtidigt säger nej till ett förslag som innebär en återgång till den i och för sig ganska generösa ordning som tidigare gällde för tillståndsgivning när det gäller folkölsförsäljning. Det är besynnerligt att så motstridiga synpunkter kan komma fram från samma håll, och att det inte leder till ett resultat. Det är synd att vi inte har biträdande socialministern här i dag, men vi kan i stället fråga de socialdemokrater som finns här hur de har tänkt sig att väga samman de synpunkter som har kommit från ministern med de synpunkter som man ger uttryck för i betänkandet. Herr talman! Jag vill mot bakgrund av det stora problem som jag och de flesta bedömare i de grupper som sysslar med ungdomar anser är mycket allvarligt, nämligen folkölskonsumtionen bland ungdomarna, yrka bifall till reservation nr 13.
Herr talman! Roland Larsson säger att ungdomar inte själva kan få ta ansvar för sitt alkoholbruk. Det tror jag inte heller att någon tycker. Vi är alla överens om att man inte skall få köpa vare sig folköl eller starkare alkoholhaltiga drycker före myndighetsåldern. Det är också 18-årsgräns för inköp av folköl i våra dagligvarubutiker i dag. Fungerar förbudet inte beror det på att butikerna inte är tillräckligt bra på att hålla efter vem som verkligen skall få köpa. Det är också därför vi skulle vilja ha ett licensieringsförfarande när det gäller försäljning av t.ex. starköl och vin i vanliga butiker. Butikerna skall visa att de kan sköta sig och enbart sälja till dem som skall få köpa. Myggor kan inte bekämpas med hagelgevär. Om jag får travestera det som sagts i debatten vill jag säga att myggor lämpligen kan bekämpas med flugsmällare, vilket är ett vapen som är väl avpassat efter det man skall bekämpa.
Herr talman! Det måste finnas möjlighet att följa de lagar och förordningar som skrivs i den praktiska verkligheten. Det är det som är problemet. Man har tagit bort kravet på tillstånd i lagstiftningen, vilket innebär att det i det närmaste är omöjligt att kontrollera hanteringen. Man har ökat antalet försäljningsställen med flera tusen. Det är klart att det inte går att kontrollera alla dessa försäljningsställen. Det hade varit annorlunda om tillståndsgivningen hade funnits kvar. Då hade man kunnat följa upp tillstånden ganska intensivt, och man hade kanske varit litet mer restriktiv. Man hade kunnat vara beredd att dra in tillstånd i de fall butiker säljer till ungdomar under 18 år. Det är lätt att säga: Vi håller med om att det inte skall säljas folköl till dem som är under 18 år. Men verkligheten visar att det förekommer. Då måste man fråga sig om det är fel på lagstiftningen eller om felet finns någon annanstans. I så fall måste man göra något åt det. Finns felet i möjligheterna att kontrollera borde de som nu lägger fram majoritetsförslaget i stället ha skjutit in sig på att skapa resurser för dem som skall kontrollera att reglerna efterlevs. Det hade åtminstone varit en väg. Men att inget göra, herr talman, är knappast något att dölja sig bakom.
Herr talman! Vår linje är att det mest effektiva sättet att bekämpa missbruk rimligen måste vara att gripa in där missbruket förekommer i stället för att införa stora generella begränsningar för alla människor. Det är knappast effektivt. Det gagnar inte saken att införa restriktioner för människor i allmänhet.
Herr talman! Jag anser inte att vi har råd att använda den stora resurs som våra ungdomar utgör i detta land på så sätt att vi avvaktar tills vi ser vilka som möjligen blir missbrukare av dem som i ung ålder av oförstånd ger sig på att dricka folköl. Vi måste ingripa mot detta innan problemet uppstår och inte vänta och se. Det är en alldeles för viktig tillgång vi har i våra unga människor för att vi skall våga ta sådana risker. Den risktagningen vill i varje fall inte jag ställa upp på.

Herr talman! Det råder ganska stor politisk enighet om alkoholpolitikens målsättning att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att minska den totala alkoholkonsumtionen. Moderaterna avviker, som vi hörde alldeles nyss, på vissa punkter. När det gäller sättet att nå målet och snabbheten med vilken vi vill nå målet skiljer vi oss åt i vissa delfrågor. I mitt anförande tar jag upp reservationer på de punkter där Folkpartiet inte har fått fullt gehör när utskottet har utarbetat betänkandet. Den första frågan rör marknadsföringen av alkoholdrycker. Marknadsföringen regleras framför allt i den särskilda lagen om marknadsföring av alkoholdrycker. När det nu blir en kraftig ökning av antalet kommersiella aktörer och skärpt konkurrens inom alkoholsektorn kan man räkna med att aktörerna kommer att tänja lagstiftningens möjligheter till aktiv marknadsföring. Det är därför angeläget att övervakningen av marknadsföringen blir effektiv. Den är i dag lågt prioriterad hos Konsumentverket. Vi anser att den bör föras över till Alkoholinspektionen. Den uppfattningen delar utskottet i princip, men man tycker att man kan avvakta den pågående beredningen inom regeringskansliet. Vi vill påskynda arbetet med ett tillkännagivande, eftersom vi anser att det är bråttom. Ingen tid får gå förlorad. Sedan över till frågan om Vin & Sprit AB:s och Systembolagets alkoholpolitiska roll. Utskottet är positivt till Systembolagets roll men anser det inte påkallat att ge särskilda hälsopolitiska direktiv till bolaget när det gäller att prioritera de hälsopolitiska insatserna framför de företagsekonomiska. Vi har motsatt uppfattning. Vi tycker att det är viktigt att understryka detta. När det gäller Vin & Sprit AB anser utskottet inte att det är påkallat med hälsopolitiska direktiv. Vi anser tvärtom att bolaget måste agera så att förtroendet för svensk alkoholpolitik stärks och inte försvagas. Det borde enligt vår mening komma i uttryck i avtalet mellan staten och bolaget. Frågan om åldersgränserna har berörts här i debatten. Vi anser att det är viktigt att man kontrollerar åldern på utköparna. Vi vill markera allvaret med att bestämmelserna överträds ute i handeln med ett tillkännagivande. Sedan till frågan om de tillfälliga serveringstillstånden. Enligt vår mening finns det risk för att försäljningen från ett stort antal partihandlare eller tillverkare till innehavare av tillfälliga serveringstillstånd blir svår att kontrollera. Det är viktigt att tillämpningen av den nya lagen på detta område blir strikt från början. Riksdagen borde därför uttala att beviljandet och handhavandet av tillfälliga serveringstillstånd, liksom de olika leverantörernas försäljning till innehavarna av sådant tillstånd, noga borde följas av Alkoholinspektionen. Utskottet anser däremot att det inte behövs någon särreglering av detta. Närboende kan i stället utnyttja sin möjlighet att överklaga tillstånd, och kommunerna kan vägra eller återkalla tillstånd om så anses befogat. Vi delar inte den inställningen. Sedan har vi frågan om administrativa ingripanden. Den diskuterade vi ganska ingående här i riksdagen förra året. Riksdagen beslöt under förra riksmötet att huvudansvaret för den direkta tillsynen av servering liksom ansvaret för s.k. administrativa ingripanden, såsom återkallelse av serveringstillstånd, skall åvila kommunerna. Vi i Folkpartiet liberalerna ansåg att detta var en olämplig ordning. När det nu är som det är anser vi att lagen borde ändras på så sätt att även länsstyrelsen ges möjlighet att göra administrativa ingripanden mot serveringsställen. En sådan ordning skulle underlätta för en samordnad regional tillsynsverksamhet av typen Operation krogsanering, såsom den initierats i Stockholm. Folkpartiet liberalernas inställning delas också av Länsstyrelsen i Stockholms län, som i september skrev till Socialdepartementet i denna fråga och ville ha en lagändring till stånd. Vi skulle också velat ha ett tillkännagivande om hembränning och langning. Vi anser att utskottets skrivning blev för svag. Man borde där ha framhållit behovet av kampanjer och samarbete mellan stat och kommuner och ideella föreningar. I reservation 1 från Moderaterna tas frågan om alkoholens nyttiga effekt vid hjärt och kärlsjukdom upp. Jag har undersökt detta och har funnit, att om alkohol var ett läkemedel skulle man inte ha godtagit det som läkemedel på indikationen att det skulle förebygga hjärt och kärlsjukdom. Det finns två skäl till detta. Det ena är att uppgifter om de positiva effekterna enbart är grundade på epidemiologiska studier där andra faktorer som inte har kunnat identifieras kan ha spelat in. Det andra är givetvis riskfaktorerna. Herr talman! Folkpartiet liberalerna står bakom samtliga folkpartireservationer, men av hänsyn till kammarens tid yrkar jag bifall endast till reservation

Herr talman! Svensk alkoholpolitik befinner sig i en brytningstid. Det är naturligtvis EU-inträdet som är skiljedelaren. Vi har nu knappt ett års tid av EU medlemskap bakom oss. Men det har ännu inte fått något större genomslag i den konkreta alkoholpolitiken. Det är mycket som är på gång. Vi har häromåret fattat beslut om en ny EU-anpassad alkohollag. Vi ser hur vingrossister nu står i kö för att börja köpa från utlandet via direktimport. Vi vet att Systembolaget står inför en ny roll och att livsmedelshandlare har förväntningar på att kunna införa nya alkoholprodukter i sitt sortiment. Å andra sidan ser vi att WHO 25 % till år 2000 blir allt avlägsnare. Vi vill för vår del att vi skall kunna återgå till den traditionella restriktiva alkoholpolitik som vi är vana vid i Sverige. Vi har därför till detta betänkande avgett ett antal reservationer. Argumenten finns i våra reservationer. Jag tänker därför inte upprepa dem här från talarstolen. I en reservation om försäljning av folköl har Roland Larsson lämnat en utförlig argumentation, och den instämmer vi i. För tids vinnande skall jag därför yrka bifall bara till reservation 17. Den handlar om minibarer. Vi tycker att det är ett främmande element i svensk alkoholpolitik.

Herr talman! Alkoholen har varit och är fortfarande vårt lands största medicinska samhällsproblem. Vi vet att sjukdomstillstånd kan uppkomma genom en hög tillfällig alkoholkonsumtion, dvs. det vi brukar kalla alkoholförgiftning, men de är oftast en följd av långvarigt missbruk. En rad olika kroppsdelar kan då drabbas genom direkta alkoholskador, t.ex. lever, bukspottkörtel, mage, muskler och hjärna. Psykiska sjukdomar är vanliga på grund av den livsföring som kroniska missbrukare ofta har. Detta gäller också indirekta alkoholskador som lunginflammation, näringsbrist osv. Dessutom vet vi att infektionsskyddet sätts ned genom alkoholkonsumtion. Personskador till följd av olyckor och våld är ofta orsakade av berusning. Sedan vet vi att långvarigt missbruk ökar skaderisken genom att skelettet blir skörare. Jag skulle kunna göra den här listan lång om hur farligt det är med för hög alkoholkonsumtion. Samtidigt vet vi att på många arbetsplatser, bland trafikoffer och deras anhöriga och hos barn till missbrukande föräldrar finner vi en verklighet som motiverar ett offensivt folkhälsoarbete för att nedbringa alkoholkonsumtionen. Alkoholen spelar också en stor roll i alla typer av våldsbrott. Det har vi haft uppe här i kammaren flera gånger. Vi vet att undersökningar visar att 75 % av alla våldsbrott är alkoholrelaterade. Socialarbetare och poliser har erfarenheter av att en ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar skapar en grogrund för narkotikamissbruk. Det är ingen som prövar narkotika nykter, brukar det heta. Humanitärt, socialt och samhällsekonomiskt är vinsterna därför mycket stora om vi kan sänka den totala alkoholkonsumtionen. Den svenska alkoholpolitiken är formad utifrån erfarenheterna av de allvarliga sociala konsekvenserna som ett alkoholmissbruk leder till. Alkoholpolitiken är en del av socialpolitiken. De viktigaste delarna i den svenska alkoholpolitiken är ju punktbeskattningen av alkoholhaltiga drycker och försäljningsmonopolet. Båda dessa åtgärder begränsar alkoholkonsumtionen och därmed alkoholens skadeverkningar. Herr talman! Regering och riksdag har fastställt målet för den svenska alkoholpolitiken. Mellan år Nu kan vi läsa följande i den nationella handlingsplanen: Ledningsgruppen vill framhålla vikten av att alkoholpolitikens 25-procentsmål ligger fast, även om det kommer att ta längre tid att uppnå målet. Den registrerade alkoholförtäringen har från 1980 till 1994 endast minskat med 5 %. Att nå 25-procentsmålet under de få år som återstår till sekelskiftet framstår därmed som orealistiskt, särskilt med tanke på att alkoholpolitikens instrument nu försvagats. Ledningsgruppen ser det som väsentligt att den förestående preventiva satsningen präglas av realism och medvetenhet om de förändrade förutsättningarna. Mot denna bakgrund vill ledningsgruppen formulera följande mål. Målet under de närmaste åren är att alkoholkonsumtionen kan förbli på en oförändrad nivå. Jag beklagar att man har kommit fram till den målsättningen. Jag tror nämligen att när vi här i Sveriges riksdag tillsammans med Världshälsoorganisationen fattar beslut i demokratisk ordning är det viktigt vi gör allt för att uppnå dessa mål. Jag hoppas att vi skall kunna bli mer offensiva för att uppnå målet. Vi vet att ungdomars alkoholkonsumtion ökar kraftigt. Enligt undersökningar kan man se att de yngsta dricker folköl oftare och att de dricker alltmer per gång. De senaste fem åren har konsumtionen av folköl stigit med ca 25 % bland niondeklassarna. Hur ser då konsumtionsmönstret ut, och hur tänker de unga om folkölet? För att ta reda på det har Ungdomens Nykterhetsförbund uppdragit åt alkoholforskaren Stig Helling att göra djupintervjuer med ungdomar kring deras förhållande till alkohol i allmänhet och folköl i synnerhet. Undersökningen omfattar 32 ungdomar mellan 14 och 19 år. Deras förhållningssätt och resonemang kring folköl kan mycket väl antas vara typiska för svenska ungdomar. Herr talman! 24 av ungdomarna hade sin alkoholdebut knuten till folköl. 4 av de undersökta gjorde sin alkoholdebut när de var 12 år eller yngre, 23 när de var 13-14 år och 4 vid 15 år. En drack inte alkohol. Ungdomarna uppger att de dricker folköl för att det är lätt att få tag på det, det är billigt och några tycker att det smakar gott och det ger en lättare kontrollerbar berusning. Herr talman! Detta är argumenten bakom att vi stöder reservation 13 som Roland Larsson har pläderat för. Vi är tvungna att få tillbaks de regler som gällde tidigare för folkölet. Detta är inkörsporten för ungdomarna. Herr talman! Samtidigt vill jag påminna om att barn inte är utvecklade så att de tål alkohol på samma sätt som vuxna. Det är ytterligare ett argument för att vi måste skjuta upp alkoholdebuten. Samtidigt diskuteras runt omkring oss att införa en 20-årsgräns, och man har även infört den i vissa länder. Då kommer jag till nästa reservation som jag vill yrka bifall till, nämligen reservation 7. Allt fler länder har genomfört den här åldersgränsen. Norge och Finland har en 20-årsgräns, för att ta några exempel. I USA är det regel att man skall vara 21 år för att få köpa alkohol trots att man blir myndig vid 18 års ålder. Anledningen till detta är att tidig alkoholdebut riskerar att leda till alkoholberoende senare i livet. Det har man också bekräftat. En majoritet av ledamöterna i den alkoholpolitiska kommissionen har i sitt huvudbetänkande rekommenderat en enhetlig åldersgräns, alltså även på restaurang, på 20 år. Därför har vi skrivit reservation 7. Herr talman! Det finns även ekonomiska skäl till varför vi måste ha en offensiv alkoholpolitik, och jag vill avsluta med dem. Inte minst de moderata vännerna brukar ju vara mycket pigga på att diskutera olika ekonomiska besparingar. Anders Johnson, som är statsvetare här i Stockholm, har gjort en hel del undersökningar av vad det kostar. Det var väl egentligen Anders Johnson som myntade uttrycket: 100 miljarder kostar supen. Där kan man se att vårdkostnaderna är ungefär 15 miljarder. Jag tänkte på det nu när varenda kommun och landsting kämpar hårt med ekonomiska besparingar. Vi har helt enkelt inte råd att ha en så här hög alkoholkonsumtion. Tillverkning och distribution kostar 16 miljarder kronor. Produktionsbortfallet kostar 45 miljarder, egendomsskador 2 miljarder och förebyggande åtgärder 4 miljarder. Då finns det ändå kostnader som inte kan räknas. Jag tänker på de familjer och andra närstående som finns bakom alkoholmissbrukarna i vårt land och på de barn som växer upp under dessa förhållanden. Det är väldigt viktigt, om karta och verklighet inte stämmer överens, att vi ser att det är verkligheten vi måste gå efter. Vi måste försöka få fram bra förslag för att minska alkoholkonsumtionen. Jag lovar att vi från kristdemokratiskt håll är beredda att pröva allt för att få en bra och en god miljö i hela vårt land. Jag vill förtydliga att jag för tids vinnande yrkar bifall bara till reservation 7.

Herr talman! Vi är här helt överens om att det finns riktigt mycket elände kopplat till överkonsumtion och missbruk av alkohol. Men även socialassistenter, poliser, sjukvårdspersonal och andra som kommer i kontakt med detta elände fortsätter själva att i sitt normala liv bruka, använda alkohol, för det mesta på ett ansvarsfullt sätt. De flesta av oss politiker dricker också alkohol. Jag kan inte se hur världen skulle bli bättre om vi som brukar alkohol på ett normalt sätt minskade vår konsumtion eller slutade. Jag kan inte tycka annat än att det måste vara fel att inrikta kraften och resurserna på att minska totalkonsumtionen, när det är missbruket som är det intressanta. Genom att ensidigt slå mot totalkonsumtionen begränsar man bara normalt, sunt bruk av alkohol och öppnar för hembränning och smuggling.
Herr talman! Om man drar konsekvenserna av vad Annika Jonsell säger, skulle det öppna för väldigt mycket som i dag är förbjudet på detta område om vi från den här kammaren skulle tro och säga att hembränningen skulle öka. Vad vi fastmer måste säga och vara överens om är, att om vi har antagit ett mål om en 25-procentig minskning av alkoholkonsumtionen är vi också tvungna att försöka arbeta efter detta i demokratisk ordning. Jag vill också säga till Annika Jonsell att attityden till alkohol är väldigt viktig. Det är viktigt att vi har respekt för människor som inte brukar alkohol. Det är viktigt att vi ser till att det inte sker överkonsumtion. Jag har haft som utgångspunkt i mitt anförande - jag brukar alltid ha det när jag pratar i de här frågorna - våra barn och ungdomar, som de facto kanske luras in i det här av olika skäl. Jag tycker att det är oerhört viktigt att det finns information på alkoholförpackningar om att det är skadligt och farligt, och man måste följa upp de beslut som har fattats. Jag hoppas att vi är överens om målsättningen att alkoholkonsumtionen skall minska, speciellt bland dem som konsumerar mycket.
Herr talman! Vad jag menar när jag tar upp just hembränning är, att om man ensidigt tittar på totalkonsumtion ser man inte allt det missbruk som sker av t.ex. hembränd sprit och insmugglad sprit och därmed det som kanske är det allra största problemet. Jag håller med om att det är viktigt vilken attityd man har till alkohol och att det i grunden självfallet måste handla om att respektera den som väljer att inte bruka alkohol. Men framför allt handlar det om att människor i första hand skall ta sitt eget ansvar, men om någon inte klarar av det och verkligen behöver hjälp är det där som vi från politikernas och det offentligas sida skall inrikta våra resurser. Då skall vi verkligen också göra det bra.
Herr talman! Jag hoppas att vi är överens om att man när man arbetar med en sådan här svår problematik måste arbeta både långsiktigt och kortsiktigt. Jag tycker att det är bra att mer ansvar har lagts ut nära människorna, ute i kommunerna, för att om möjligt få en bättre bild av situationen. Jag hoppas också att de sociala myndigheterna känner just detta med den tidiga upptäckten som sitt ansvar. När det gäller det är det viktigt att vi aldrig ger tappt i fråga om att arbeta mot det som vi inte accepterar i samhället, och det tror jag att man kommer att göra från kommunernas sida.

Herr talman! Till detta betänkande finns 21 reservationer, och det kan då verka som att det är väldigt livat i detta utskott. Men jag måste säga att jag ändå tycker att vi är rätt överens i denna fråga. Det är Moderaterna som i vanlig ordning kör sin egen väg. Jag vill redan från början yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. I det här betänkandet behandlar vi många viktiga sakfrågor, som skall hjälpa oss att minska den totala alkoholkonsumtionen. Det är många åtgärder som tillsammans borde ge det resultatet. Vi är alla också överens om att det är upplysning och information som är grunden för att hålla konsumtionen nere. Därför är det viktigt att alla i samhället tar till sig de beslut som vi fattar i denna kammare. Vi vet att det finns informationsproblem i samhället. Här har Folkhälsoinstitutet en stor uppgift. Riksdagen har anslagit stora summor för detta viktiga ändamål. Vi vill också uppmana dem som har ansvaret ute i skolorna, närmast kommunerna, att ge de unga information om de skador och problem som droger innebär. Skolverket har ett bra material, som man bör utnyttja. Vi vet också, som har sagts här, att folkölet är ett stort problem och är en stor risk för våra unga, t.o.m. för våra barn. Denna fråga måste vi noga följa, och vi måste vidta de åtgärder som behövs. Ett stort ansvar åvilar dem som i dag försäljer folköl. Om man inte gör en drastisk förbättring - jag betonar drastisk förbättring - över tillsynen måste vi återkomma i denna fråga. Det är också regeringen helt medveten om. Det är också viktigt att betona att vi alla måste ta ansvar för att se till att det finns nyktra alternativ ute i samhället. Alla måste delta i informationen och upplysningarna om alkoholens risker. Därför är utskottet positivt till de insatser som bl.a. Systembolaget gör i sin information. På Systembolaget verkar man vara väl medveten om sitt monopol. När det gäller Systembolagets öppettider är de en del av den restriktiva alkoholpolitiken, och det är riksdagen som skall avgöra om något annat skall ske. Jag skulle vilja kommentera en del av de reservationer som är bilagda detta betänkande, närmast reservation nr 1 av Moderaterna, som handlar om inriktningen av alkoholpolitiken. En stor majoritet av utskottet ställer sig bakom den s.k. totalkonsumtionsmodellen, vilket innebär att en ökad tillgänglighet till alkohol automatiskt innebär att fler dricker och fler människor skadas. Det är därför förvånande att Moderaterna inte är beredda att solidariskt ställa upp för de människor som på detta sätt råkar illa ut. Alla är överens om att överkonsumtion av alkohol är ett jättestort problem och att det i första hand drabbar den enskilde, men också familjen och samhället. Vi vet också vad som händer med människor som överkonsumerar, inte minst det våld som pågår i detta samhälle. Det kan väl inte vara någon stor uppoffring för dem som klarar av alkoholen att acceptera vissa restriktioner för att solidariskt följa och stödja dem som inte klarar av den. Alkoholen är både en medicinsk och en social fråga, och den slår alltid hårdast mot dem som har det sämsta skyddsnätet, dvs. de svagaste. Men ett är gemensamt för alla som råkar ut för detta problem, och det är att det är en tragedi. Vi har i denna kammare lovat att den totala konsumtionen av alkohol skall minska utifrån WHO:s mål, men då måste vi alla göra allt för att hjälpa till och dra åt rätt håll. Många av oss tycker att alkoholen har en positiv inverkan under vissa förhållanden. Men att i reservationen peka på att det är bra för hälsan är väl ändå att ta i, när vi samtidigt vet hur många som dör i alkoholrelaterade sjukdomar. Reservation nr 4 handlar om Systembolagets detaljmonopol. Då vet vi att vi i detta fall har monopolet som en del av alkoholpolitiken. Även här står Moderaterna ensamma i sin kritik. Jag tycker att det är tråkigt att man inte kan se skillnaden mellan alkohol och annan verksamhet som vi alla vill skall utsättas för konkurrens. Vi har väl alla våra käpphästar, men nog skulle det ändå vara bra om vi släppte en del låsningar och satte människan i centrum när det gäller det bästa för folkhälsan. Vi behöver en nationell samling i dessa frågor. Jag tycker att det är tråkigt och allvarligt att en fråga som alkoholen skall skilja oss andra och Moderaterna åt. Måste man profilera sig i en fråga som ställer till så mycket elände för den enskilde och för den utsatta? Jag vill fråga Annika Jonsell, som är en ung företrädare för Moderaterna: Skulle det inte vara bra för oss alla om vi med gemensamma krafter försökte komma till rätta med detta problem? Vi vet ju att det i dag finns krafter som vill påverka vår alkoholpolitik utifrån - jag tänker då närmast på EU. Reservation nr 12 av Vänsterpartiet och reservation nr 10 av Folkpartiet har i stort sett samma argumentering. Båda berör ansvaret för tillsyn av dem som har tillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker. Båda uttrycker oro för att tillsynen blir eftersatt. Jag måste försiktigtvis påpeka att minnet är litet kort i den här frågan. Kravet på en förändring kom ju till på grund av att tillsynen var nästan obefintlig. Jag är väl medveten om att det på senare år börjat röra på sig litet grand i Stockholm, men såsom ofta sker här i kammaren, även på andra områden, lägger vi här an ett Stockholmsperspektiv. Jag vill försynt påpeka att det finns några hundra kommuner också utanför tullarna i Stockholm. Där är denna fråga väl förankrad. Det är kommunerna som bäst känner till de lokala förhållandena och som nu genom avgifter får resurser att kolla upp dem som har tillstånd. Jag vill än en gång uttrycka min och utskottets uppskattning av de åtgärder som vidtagits här i Stockholm när det gäller krogsanering under ledning av landshövding Ulf Adelsohn. Det tycker vi är bra! Jag vill också med bestämdhet betona att det beslut om tillsynen som denna riksdag fattade inte lägger några hinder i vägen för samordning mellan kommuner och länsstyrelsen om man så vill. Om man därigenom skulle komma till rätta med de problem som förekommer i en del av restaurangrörelsen skulle jag t.o.m. rekommendera en sådan samordning.

Herr talman! Först noterar jag med tillfredsställelse Rinaldo Karlssons kommentar om att man tänker återkomma om inte en drastisk förbättring äger rum på de svaga punkter som vi har pekat på i våra reservationer. När det sedan gäller länsstyrelserna begär vi just att det arbete som sker i storstäderna inte skall hindras av nuvarande lag. Man kan alltså komplettera lagen. Ulf Adelsohn och hans medarbetare har särskilt poängterat detta i ett brev till regeringen. De skriver att lagstiftningen därmed skulle förändras så att både länsstyrelserna och kommunerna får rätt att återkalla serveringstillstånd beroende på ekonomiska missförhållanden, medan kommunerna har huvudansvaret för sanktioner på rent alkoholpolitiska grunder. Detta skulle underlätta arbetet i storstäderna. Den här uppfattningen delas också av landshövdingar ute i landet.
Herr talman! Rinaldo Karlsson frågar om jag som är ung inte tycker att det vore bra om vi kunde komma till rätta med de här problemen. Jo, självklart tycker jag det. Det är därför jag står bakom Moderaternas alkoholpolitik, som syftar just till att begränsa det som är problem med alkoholen - inte alkoholen i största allmänhet. Rinaldo Karlsson frågar om inte vi moderater kan tänka oss att ställa upp och vara solidariska med dem som verkligen har det svårt. Jag tycker att det är detta om något som vår politik går ut på. Jag har nu upprepat så många gånger att jag nästan känner mig tjatig att vi vill lägga kraften och resurserna just på att hjälpa dem som har det svårt, dem som har problem med alkoholen.
Herr talman! Vi övriga i den här kammaren - jag tror att jag törs svara för alla övriga - vill att människor över huvud taget inte skall få de här problemen. Vi menar att om totalkonsumtionen ökar så kommer fler in i alkoholberoende. Är människor redan inne i ett beroende så är det helt självklart, precis som Annika Jonsell säger, att man skall rikta åtgärderna mot dem. Men varför skall denna riksdag sitta med händerna i byxfickorna och vänta tills människorna är nedsupna och då vidta åtgärder? Det är väl ändå i linje med en humanistisk syn att vidta förebyggande åtgärder? Det ena behöver ju inte förta det andra. Ingen kan förneka att om det är mycket alkohol i omlopp så blir det både fler påverkade och fler skadade. Det är ett känt förhållande i hela västvärlden, och detta är en faktor som ni måste erkänna. Naturligtvis skall vi ta hand om dem som har problem och rikta insatserna dit - men helst före.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att tycka att som en konsekvens av detta borde de politiker som står för en begränsning av totalkonsumtionen dra sitt strå till stacken och bli nykterister allihop. Då hade de ju verkligen hjälpt till att begränsa totalkonsumtionen. Men jag kan inte se hur det faktiskt skulle hjälpa dem som verkligen behövde hjälp. I linje med detta resonemang är det dock vad företrädare för denna linje borde göra.
Herr talman! Det är helt klart att storbrukarna bidrar väldigt mycket till totalkonsumtionen. För normaldrickare blir det mer marginellt. Vi vet, även utifrån hur det ser ut ute i världen, att det är hos stordrickarna vi hittar de största riskerna. Även de som anser sig vara "normala" brukare måste ta ansvar för människor som har problem. Jag kan inte förstå Moderaterna i det här fallet. Om någon annan gör det så är det ju jättebra.

Herr talman! När det gäller narkotika är de flesta överens om att en restriktiv hållning är det bästa. De flesta önskar också ett narkotikafritt samhälle. Men när det gäller alkoholen, som berör så många fler och som ställer till de verkligt stora problemen i samhället, skiljer sig åsikterna märkbart åt. Ändå är det alkoholen som ligger bakom den största delen av våldet i samhället. Det är alkoholen som ligger bakom många familjetragedier, och det är alkoholen som står för en stor del av ohälsan. Därför är det viktigt att vi har bra regler för alkoholhanteringen. Det är bl.a. viktigt att lyfta fram vikten av information och av att i god tid hitta och hjälpa barn i missbrukarmiljöer. Det har man gjort i det här betänkandet. Genom det har bl.a. många motionskrav från en flerpartimotion tillgodosetts. I de motioner som behandlas i dag återfinns en del idéer som tidigare varit uppe till diskussion men som är lika aktuella i dag. Det gäller bl.a. motionen om folkölet. Ökningen av ungdomsfylleriet har redan beskrivits i dag. Mycket av detta fylleri beror på folkölet, och det är oroväckande. Det finns därför all anledning att återinföra tillståndsplikten för detaljhandel och servering. Jag ställer mig därför bakom reservation nr 13, mom. 21. När alkohollagen förändrades för ett år sedan ansåg vi i Miljöpartiet att minibarer inte skulle vara tillåtna. Eftersom vi inte har ändrat ståndpunkt i den frågan ställer jag mig bakom Stig Sandströms reservation nr 17, mom. 24. Langning och hembränning i kombination är ett stort problem som främst drabbar ungdom och många gånger de allra yngsta, de som kan ha svårt att få tag på starkvaror på annat sätt. Jag delar därför inställningen i Folkpartiets motion So223, nämligen att det är av största vikt att opinionsbildningen mot langning och alkohol förbättras och att polisen ges ökade möjligheter att göra insatser på det här området. Jag ställer mig därför bakom I övrigt ställer jag mig bakom betänkandet.

Herr talman! Nu är årets alkoholdebatt i riksdagen snart slut, och som vanligt har förbuden, pekpinnarna och klåfingrarna haglat över församlingen. Debatten har inte minst präglats av dubbelmoral, men det är en egenskap som är bra att ha: tappar man en så har man en kvar, och det är alltid praktiskt. Om vi ser oss om utanför det här huset kan vi konstatera att den svenska alkoholpolitiken är ett stort misslyckande. WHO-målet kommer inte att uppnås. Om vi lägger samman all alkoholkonsumtion i Sverige visar den i stället säkert i praktiken en ökning. Men vi fortsätter att agera på ett sätt som gör att våra uppdragsgivare, alltså väljarna, inte riktigt förstår vad vi sysslar med. Vi skapar i all välmening lagar som i det här fallet inte accepteras av många utanför det här huset. Det i sin tur skapar ett förakt för den här kammaren, demokratin och det vi sysslar med. Jag vill, herr talman, hävda att vi har de alkoholproblem bland ungdomar som vi har i dag på grund av vår alkoholpolitik. Man kan slå upp snart sagt vilken dagstidning som helst och läsa om alkoholproblemen som accelererar på våra skolor: hur lätt det är att få tag på hembränt, hur billigt det är och hur attraktivt det är bland skolungdomarna. När man har ungdomsfylleriproblem i en grannstad till min födelsestad, alltså i Helsingör, är det inte danska ungdomar som inte kan hantera sin spritkonsumtion utan det är svenska gästspelare som fördärvar Sveriges rykte men som samtidigt cementerar åsikten att den svenska alkoholpolitiken har totalhavererat. I betänkandet stöder moderaterna sent omsider ändå de tankegångar jag har om att vi borde tillåta vuxna människor att ta samma ansvar som de tillåts ta i andra länder i praktiskt taget hela världen. Vi säger också nej till att omyndigförklara myndiga medborgare. Annika Jonsell tog en del exempel på vad man får lov att göra i Sverige när man har blivit myndig. Jag skall ta ett till: Man kan få gifta sig, men köpa en flaska vin för att fira sitt eget bröllop är icke tillåtet om man inte har fyllt 20 år. Det kan ju inte vara fel på alla andra; det kan inte vara så att bara vi här i Sveriges riksdag har rätt. De regler som vi moderater propagerar för att införa i Sverige gäller trots allt i en relativt väl fungerande omvärld och bland relativt väl fungerande människor. Som en liten lustighet vill jag nämna att det ju ofta i debatten har påståtts att man har enorma alkoholproblem i Frankrike. Men jag såg en undersökning för en tid sedan som visade att franska kvinnor lever betydligt längre än svenska. Ingen skall väl försöka inbilla mig att inte franska kvinnor nåtts av i varje fall några stänk av männens vinkonsumtion. Vi kan alltså inte på något sätt hävda oss här i Sverige. Här har talats om förbud mot minibarer. Det förstår jag inte alls. De hotell som har minibarer har också en bar öppen. Den som har problem med alkoholen och måste ha alkohol kan ju bara gå ned till baren på hotellet, om man skulle stänga minibaren. Är det reservanternas mening att man skall stänga hotellbarerna också? En annan sak som är obegriplig och där det saknas logik är att nu kommer det förslag om att man skall höja åldersgränsen för att få inhandla alkohol på lokal till 20 år. Däremot har en 16-årig servitris rätt att avgöra om en person är under 20 eller ej. Detta, herr talman, går inte ihop! Till sist måste jag säga att jag är förvånad över att vi fortfarande matar IOGT/NTO med så mycket pengar. Det är en organisation som totalt har misslyckats, som tappar medlemmar i stor omfattning. När vi i dag sparar pengar i Sverige borde vi spara pengar på IOGT/NTO - inte därför att vi inte skall informera utan därför att vi skall informera på ett betydligt bättre sätt än den organisationen hittills gjort.

Fru talman! Jag är i alla fall glad, och jag hoppas verkligen att moderaterna inte skall få inflytande över den här kammaren när det gäller alkoholfrågor. Per Bill talade fint om fina viner m.m. Om man skulle få tag i dem billigt i varenda kvartersbutik, skulle väl tillgängligheten på redan i dag billiga viner öka. Jag tycker att vi skall ta varning av den folkölsdebatt vi har haft. Vi ser att tillgängligheten medför att konsumtionen av folköl ökar katastrofalt. Skulle man få tillgång till ännu starkare varor, kan vi ju tänka oss ungefär hur det skulle gå.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

Fru talman! Narkotikamissbruket är utan tvekan ett av vår tids stora problem, kanske rent av det största. I Sverige råder därför totalförbud mot all hantering av narkotika med undantag för medicinskt och vetenskapligt ändamål. Det finns en stark uppslutning bakom den restriktiva narkotikapolitiken att på alla nivåer och områden markera ett avståndstagande från narkotikan som företeelse. Detta är något som vi alla är överens om. Det visar sig också i stort sett av detta betänkande. Jag tar därför inte upp frågor runt narkotikapolitiken i allmänhet utan koncentrerar mig på den motsättning, den etiska konflikt, som finns i detta betänkande vad gäller narkotikapolitik och vårdpolitik. Vi är ju nämligen också överens om att aids är en av de allvarligaste sjukdomarna vi har samt att insatser för att begränsa spridningen av det sjukdomsframkallande hiv-viruset är ytterst viktiga. Eftersom riskgrupperna för hivsmitta bl.a. innefattar sprutnarkomaner - smittan sprids genom blodkontakt där användandet av en förorenad spruta eller kanyl för infektionen vidare - så uppstår en konflikt med den restriktiva narkotikapolitiken om man vill begränsa smittspridningen genom att tillhandahålla rena sprutor. Här måste det närliggande goda målet att eventuellt minska smittspridningen nu, genom utdelning av rena kanyler och sprutor, ställas mot de signaler det sänder ut om samhällets inställning till narkotika och missbruk och vilka långsiktiga effekter det får på rekryteringen till narkotikamissbruk och därmed eventuell ökad risk för smittspridning i framtiden. Vilka signaler får polis och socialtjänst genom utdelandet av sprutor? Skall de ingripa mot ett missbruk som andra representanter för samhället underlättar? De som delar ut sprutor stödjer på sätt och vis ett beteende som finansieras genom kriminell verksamhet, brott och prostitution. Hur skiljer polisen på legalt utdelade sprutor och illegalt överkomna sprutor som skall konfiskeras? Fru talman! Enligt min mening står försöksverksamheten med att tillhandahålla de verktyg som behövs för att kunna injicera narkotika i klar strid med en restriktiv hållning till narkotikamissbruk och kan inte rättfärdigas av en förmodad effekt på smittspridningen. Uppfattningen att utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare skulle leda till en minskad smittspridning menar jag inte är starkt underbyggd, men framför allt så helgar inte ändamålet medlen. En fortsatt försöksverksamhet med utbyte av sprutor och kanyler kan skapa osäkerhet både i Sverige och i övriga Europa om vad svensk narkotikapolitik står för och ge legaliseringsivrarna vatten på sin kvarn. Fru talman! Det ter sig därför verklighetsfrämmande att samma riksdag som säger sig stå för en utomordentligt restriktiv narkotikapolitik också medger att redskapen för att utöva missbruket tillhandahålls av samhället. Detta underlättar ju fortsatt missbruk och medverkar till ökad brottslighet och kan dessutom underlätta inträdet i sprutmissbruk. Den helt nye missbrukaren är ofta rädd för infektioner som han vet att han kan få genom sprutor, och det avhåller honom. Den rädslan kan övervinnas genom att rekrytören erbjuder rena sprutor från sjukvården. Endast 70 % av sprutorna har utlämnats mot återlämnande av begagnade. 30 % har gått ut i cirkulationen utan motprestation! Med största sannolikhet har många av de sprutorna blivit lock och handelsvaror. Fru talman! En kriminalisering av narkotikamissbruket och en kraftigt fördömande attityd från samhället mot alla former av narkotika går inte ihop med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Budskapet blir svårtolkat, motsägelsefullt och demoraliserande. Den önskade effekten av den restriktiva hållningen riskerar att utebli eller i varje fall att kraftigt försvagas. Budskapet måste stödja och förstärka ett personligt ansvarstagande, som är det enda verkligt effektiva sättet att stoppa smittspridningen. Den bedrivna verksamheten motverkar snarast den enskildes möjligheter att överväga sitt ansvar och sin personliga livsföring. Man kan gott säga att ytterligheter inom vårdfilosofin tillåts sabotera den restriktiva narkotikapolitik som vi är ense om, samtidigt som den tillåts undergräva den enskildes möjligheter att ta personligt ansvar. Försöksverksamheterna i Lund och Malmö har inte påvisat några säkra positiva effekter från smittspridningssynpunkt. Inte heller finns det några belägg för att verksamheterna har påverkat missbruksutvecklingen. Som redan sagts visar Socialstyrelsens rapport också att antalet återlämnade sprutor har varit litet. Detta kontrasterar mot att för fem år sedan återlämnades 99 % av sprutorna och 91 % av nålarna. Försöket tycks alltså drivas på ett något slappare sätt nu. Jag vill poängtera att det därför finns skäl att befara att sprutorna och kanylerna, såväl använda som oanvända, sprids bland missbrukarna. Även om man nu skärper reglerna talar det som hänt för att man rätt snart kan tappa greppet igen och åter får ett stort utflöde. Det är också uppenbart i Socialstyrelsens rapport att man inte kan förvänta sig att kunna nå en bättre vetenskaplig utvärdering av försöket än man nu fått, även om det tillåts fortsätta. Det måste dessutom vara en tidsgräns för s.k. försöksprojekt. Ett försök som inleddes hösten 1986 kan knappast vinna något på en förlängning. De kunskaper som försöket avsett ge måste vara klart redovisade. Uppenbarligen ger de inte mycket vägledning, och speciellt ger de ingen som helst grund för att verksamheten påverkat smittspridningen och missbruket på det sätt som tillskyndarna hoppats. Fru talman! Mot denna bakgrund tar vi moderater bestämt avstånd från fortsatt utbytesverksamhet av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Narkotika är ett dödligt gift och en stark drivkraft till brottsligt leverne. De möjliga vinster som man hoppats uppnå vad gäller smittspridning och reducering av missbruk som motiverat försöket har man inte kunnat belägga. Det i sig räcker för att verksamheten bör upphöra. Ännu starkare mot verksamheten talar enligt min mening det orimliga i att riksdagen skulle stå för två motsägande budskap. Det är inte etiskt acceptabelt. Vi har en skyldighet att vara tydliga just för att kunna påverka smittspridning och missbruk. Ingen tvekan om vår inställning får råda. Vi har sagt att insatserna för att bekämpa narkotikabrottslighet och drogmissbruk måste intensifieras. Då kan vi inte leverera dubbla budskap som kan medföra att vår inställning till narkotikabekämpningen kan misstros. Det vore ett svek mot dem som behöver vårt stöd - missbrukare, smittade, de som riskerar att bli smittade och våra brottsbekämpande myndigheter som behöver vårt stöd. Vi måste i stället mera satsa på information som påverkar attityder och beteenden samt på åtgärder som stärker människans ansvarskänsla för sig och sin omgivning. Vi skall inte ge hjälp till missbruk, utan vi skall hjälpa till när det gäller att bryta missbruk. Vi skall använda alla de goda medel som står till buds för att bekämpa spridningen av hiv. Utdelning av sprutor är inte ett sådant gott medel. I stället hotar det trovärdigheten i vår narkotikapolitik. Vi moderater anser att kampen mot hiv och aids och mot narkotikan skall föras med kraft och envishet och att samhället inte genom ord och handlingar skapar en risk för att den inriktningen undergrävs eller för att den ene sätts före den andre. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat att målet för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Därom råder full politisk enighet. Någon liberalisering av narkotikapolitiken är det inte tal om. Vi är också överens om att vi med all kraft måste bekämpa spridningen av hiv. Målet är givet: ett hivfritt samhälle. Vi har lyckats ganska väl i Sverige jämfört med många andra länder. Men faran lurar alltid runt knuten. Problemet är att medel som krävs för att nå det ena målet, ett hivfritt samhälle, kan upplevas stå i strid med medel som behöver användas för att nå det andra målet, ett narkotikafritt samhälle. Leif Carlson var inne på den etiska konflikten här. Vi har ju här att göra med ett etiskt problem av klassisk natur. För att lösa det på bästa sätt fordras det att vi på basis av fakta analyserar konsekvenserna av olika handlingsalternativ och väger olika lösningar mot varandra. Fakta är välkända och i korthet följande. Hivinfektionen är en i det närmaste hundraprocentigt dödlig sjukdom, för vilken vi inte har någon bot och inget vaccin. Narkotikamissbruk medför en överdödlighet, men på en helt annan nivå: 2-3 % per år för heroinmissbrukare och 1 % för amfetaminmissbrukare. Det går också att behandla och rehabilitera narkotikamissbrukare, även om det är svårt. Hivsmittan sprids ju dels via sexuellt umgänge, dels via blodsmitta - bl.a. genom att narkomaner delar infekterade sprutor. Mot bakgrund av dessa fakta har Världshälsoorganisationen kommit fram till att sprututbytesprogram i den form som utprövats i Malmö och Lund är det som man vill rekommendera för att hindra spridningen av hiv bland narkomaner. Det är genom dem som risken sedan är stor för en spridning ut i övriga samhället. Också en internationell sammanslutning, Parlamentariker mot aids, med säte i London är av samma uppfattning. Socialstyrelsens uppfattning har vi genom dess rapport. Men man kan också se att Socialstyrelsen inte är främmande för att låta speciella läkare få delta i sprututbytesverksamheten. Här i Sverige ser regeringen det hela dock fortfarande som ett försök som behöver vidare utprövas. Sprututbytesprogram enligt den skånska modellen innebär att man har hård kontroll på utdelningen av sprutor. 70 % återlämnande har angetts här. Men även siffran 85 % nämns. Man skärper hela tiden den här kontrollen. Man får också tillbaka sprutor som inte delats ut genom programmet, dvs. sprutor som kommit in på annat sätt. Man förenar denna utdelning med preventivmedelsrådgivning. Kondomer delas ut. Hivtestning sker. Narkomanvård erbjuds också. Genom det här sprututbytesprogrammet har ett stort antal tidigare okända narkomaner givit sig till känna och därmed har de kunnat erbjudas vård, behandling och rehabilitering. Uppföljningen har visat, vilket Socialstyrelsen poängterar, att programmet inte har lett till en spridning av narkotikamissbruket och att narkomanerna, till skillnad från narkomaner i Stockholm och Köpenhamn - med undantag för ett fåtal fall - förskonats från hivsmitta och också från hepatit. Det enda negativa fynd som dykt upp gäller samarbetet mellan hälso och sjukvården och socialtjänsten. Det samarbetet har inte fungerat optimalt. Vi stryker i vår motion under att det här samarbetet behöver förbättras och att Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet här har en viktig roll att spela. I den etiska konflikt som här föreligger har alltså Folkpartiet liberalerna kommit till en annan slutsats än Moderaterna, nämligen att sprututbytesprogram i den form som det genomförs i Skåne efter tillstånd och uppföljning av Socialstyrelsen borde kunna ses som en etablerad metod för att förebygga spridning av hiv. Det skulle kunna införas i områden där man anser sig ha behov av ett sådant program; under strikt kontroll och med möjligheter att stoppa det hela om det skulle leda fel. Socialdemokraterna, som representerar utskottsmajoriteten, stöder tanken på en fortsatt försöksverksamhet. Jag tror inte att man, när det gäller att bevisa nyttan av sprututbytesprogram, kommer längre genom att fortsätta i form av försök. Det skall i så fall vara utvecklingen av samarbetet mellan socialtjänsten och hälso och sjukvården. Jag ser Socialdemokraternas ställningstagande i den här svåra etiska frågan som en insikt om vilka risker man löper om man skulle avbryta verksamheten i Skåne, med dess närhet till Köpenhamn där en stor andel av narkomanerna är hivinfekterade. Leif Carlson var inne på den etiska konflikten. I går läste jag Jerry Martingers artikel i Svenska Dagbladet och jag undrade då hur Moderaterna egentligen såg detta - om man såg en etisk konflikt. Det gör man uppenbarligen, som Leif Carlson har redovisat. Men hur långt har man analyserat konsekvenserna för inblandade parter? Jerry Martinger talar mycket om signaler, liksom Leif Carlson gör. Sprututbytesprogram skulle vara en signal om ett narkotikaliberalt samhälle. Under nästan tio år har det här programmet använts, men ändå har inte stöd givits för nämnda misstanke. Den signal som ett sprututbytesprogram sänder ut är enligt Folkpartiets mening att narkomaner, liksom andra människor i samhället, har rätt till en framtid. Under den tid då de försöker komma till rätta med sitt missbruk skall vi inte löpa risken att förstöra våra liv genom att bli smittade av hiv. Det är inget hot mot narkotikapolitiken, utan det är en insats för de sämst ställda i samhället!

Fru talman! Barbro Westerholm säger att det är stark kontroll, att man noga kontrollerar hur mycket man får in och att man hela tiden skärper kontrollen. Hon nämnde där siffran 70 % och att det fanns uppgifter om 85 %. Det är möjligt. Men faktum är att man redovisar att 59 002 sprutor lämnades ut mellan 1989 Barbro Westerholm säger att man skärper kontrollen. Men om jag vänder mig till den bästa av källor, nämligen Barbro Westerholm själv, och ser till vad hon sade den 13 december 1990 får jag veta att man fick tillbaka 99 % av sprutorna och 91 % av kanylerna. Det har alltså skett en väsentlig försämring under de här åren; det kommer vi inte ifrån. Som tur är - Gud ske lov, skulle jag vilja säga - är det en låg frekvens beträffande hiv och aids i Sverige. Det kan dock knappast hänga samman med programmet i Malmö och Lund. Det finns heller inte belagt att det skulle vara mindre där. Däremot kan man se att i det land i Europa som har det utan tvekan största sprututbytesprogrammet, nämligen Schweiz, är nyinsjuknandet i hiv/aids långt större än här. Samma resultat får man fram vid en internationell jämförelse. Det finns multinationella undersökningar från Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark och Sverige som visar på samma tendens. Sprututbytesprogrammet kan icke sägas vara någon garanti för minskad smittspridning. Snarare bidrar det kanske till att man lättare missbrukar narkotika.
Fru talman! Siffran 99 % gäller i inledningen då programmet var begränsat. Sedan sjönk siffran. Det är riktigt. Det ledde sedan till en skärpning. Man är naturligtvis oroad och vill ha tillbaka 100 %. Leif Carlson nämner andra program ute i världen, men de är mycket sämre. Det är just därför som Världshälsoorganisationen rekommenderar den modell som vi i Sverige har. De andra programmen skall vi inte ha i vårt land. När det gäller detta med att det för närvarande är en liten spridning i den svenska narkomangruppen: Ja, tack och lov, man har fått ut god kunskap om hur sprutor görs rena, trots att myndigheter inte ville ställa upp på det. Man gör sprutorna rena med klorin. Vidare ser man till att smittade narkomaner får den delade sprutan sist i raden. Men vi har inga garantier för att den här kunskapen finns. Jag ser sprututbytesprogrammets stora värde i att hälso och sjukvården kommer i kontakt med de här narkomanerna och kan hjälpa dem in i rehabilitering.
Fru talman! Jag håller med om att det är fantastiskt bra om narkomanerna kan hjälpas in i hälso och sjukvården.

Det är alltså en utomordentligt usel siffra. Det visar, som utvärderarna säger, att detta snarare visar på risken att utbytesverksamheten underlättar för missbrukarna att missbruka narkotika. Det menar jag är allvarligt. Enligt undersökningen är 14,8 % är anonyma hämtare. Anonyma personer får alltså ut sprutor och kanyler till andra. Det är klart att här utan tvekan finns en inkörsport till spridning av sprutor och kanyler utanför tänkta krets. Därmed kan de användas som lockelse eller handelsobjekt för att få in unga människor som kanske provat på lättare narkotika men inte vågat ta injektioner just därför att de känner till smittrisken. Här kan de få kanyler som är garanterat rena. Sedan är de fast. Detta kan inte fortgå. Har man inte sedan 1986 kunnat påvisa säkra resultat är det inte rimligt att fortsätta. Slutligen: Det är inte möjligt att föra ut två budskap - att det är olagligt att handskas med narkotika och att det samtidigt är lagligt att få sprutor för att bedriva missbruk som skall fyllas med brottsligt innehåll. Den narkotika som man skall fylla sina sprutor med måste man ju få tag i på ett ohederligt sätt.
Fru talman! Jag tror att Leif Carlson har bristande kunskaper om hur narkomaner fungerar. Narkomaner är rädda för myndigheter. De är rädda för Polisen och för människor som kan ingripa i deras frihet. I Skåne har hälso och sjukvården fått ett stort förtroende. Man går dit, men man är rädd för socialtjänsten. Jag menar att det här glappet mellan just hälso och sjukvården och socialtjänsten måste överbryggas. Gör vi det, kommer fler nyupptäckta narkomaner att gå över till socialtjänsten och till rehabilitering. Det är jag övertygad om. Detta får dock inte tas som intäkt för att programmet inte fungerar. Det handlar ju om ett betydande antal människor som har det svårt ställt och som vi på bästa sätt måste hjälpa. Där ser jag detta program som en del. Jag tycker att det är skönt att Socialdemokraterna vill fortsätta med detta program.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6. Vi i Vänsterpartiet vill nämligen tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga narkotikamissbrukets utbredning bland ungdomen. Syftet är att få ett grepp om frågan och att få ett stopp på ett begynnande missbruk. Skälet till vårt yrkande framgår av betänkandet. Man har låtit Centralförbundet för alkohol och narkotika göra regelbundna undersökningar av narkotikaanvändningen bland ungdomar och även hos befolkningen i stort. Bl.a. står det: "Under de senaste åren har, bland annat i CAN:s regionala rapporteringssystem, allt fler rapporter om nyrekrytering till mera allvarliga missbruksformer kommit in. Det har framför allt gällt ett ökat missbruk av s.k. rökheroin bland ungdomar, med det rapporteras också en ökning av det tillfälliga missbruket av amfetamin, ecstasy och kokain bland vuxna. Dessutom har en allmänt ökad nyfikenhet på cannabis iakttagits. Skol och värnpliktsundersökningarna visar att det experimentella bruket av narkotika ökat. Andelen elever som någon gång använt narkotika låg konstant på tre procent mellan åren 1986 och 1990. Därefer har den ökat till sex procent" - alltså en fördubbling - "bland pojkarna och fem procent bland flickorna. Andelen värnpliktiga som prövat narkotika har ökat från sex till cirka nio procent mellan åren 1988 och 1994." Detta är skälet till att vi valt att yrka på att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att titta på just ungdomars problem. Det är trots allt där det börjar. Därför yrkar jag, som sagt, bifall till reservation 6.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

Fru talman! Narkotikafrågan är något som engagerar de svenska politikerna, och de flesta vill ha en restriktiv narkotikapolitik. De flesta vill även finna vägar för att mildra de skador som drogerna medför. Ett av de hot som man vill minska är den smitta som sprids när ett flertal narkomaner använder sig av samma spruta vid injicering av narkotika. Den försöksverksamhet som bedrivs i Lund och Malmö, där rena sprutor lämnas ut till narkotikamissbrukare i utbyte mot använda i ett försök att minska spridningen av aids, är omdiskuterad, vilket vi har hört här i dag. Av de försök som har pågått sedan 1986 har man inte kunna påvisa att utdelningen av utbytessprutor med säkerhet har minskat spridningen av aids. I Socialstyrelsens utvärdering från 1993 framgår det att man i försöken inte heller vet om man får tillbaka de utlämnade sprutorna och att de inlämnade sprutorna bara motsvarar ca 70 % av de utdelade, vilket Leif Carlson redan har talat om. Det finns en stor risk att sprutorna kan vara besmittade. Om de hanteras tanklöst kan olyckor inträffa och skador uppstå, vilket kan leda till tragedier. Det har hänt att barn har hittat begagnade sprutor, lekt doktor och stuckit sig. Detta har man hört många gånger och kanske kan tro att det är skrönor. Men jag vet att det har hänt. Om försöken skall få fortsätta måste sprutorna utdelas på ett sådant sätt att man försäkrar sig om att man får tillbaka just de sprutor och kanyler som har lämnats ut. Det skulle kunna ske genom någon form av märkning. Vi får inte heller glömma bort sprutspetsarna. Inom vården räknas de som riskavfall. Därför måste vi även ställa mycket höga krav på hanteringen i ett sådant här projekt. Men jag vet inte riktigt hur man skall lösa detta, men på något sätt måste det lösas om försöken skall få fortsätta. För att försöken skall vara meningsfulla måste de även utvecklas på ett sådant sätt att den kontakt som skapas vid utdelningstillfällena kan utnyttjas och på sikt hjälpa missbrukarna in i ett rehabiliteringsprogram. Det måste ske en skärpning i fråga om detta. Jag yrkar bifall till reservation 3 som gäller mom.

Fru talman! Som redan sagts här råder det nästan total enighet i vårt land om att vi skall driva en restriktiv narkotikapolitik. Jag är mycket glad för det. Allt icke-medicinskt bruk av narkotika anser vi är ett brott mot de normer och värderingar som är djupt förankrade hos svenska folket. Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att poängtera att detta gäller allt icke-medicinskt bruk av narkotika, eftersom det finns så många människor som är svårt sjuka och som behöver dessa preparat för att kunna leva ett någorlunda gott liv. Samtidigt som vi vet att denna förankring finns är vi väl medvetna om att kampen mot narkotikan måste sträcka sig utanför våra egna gränser, annars blir den inte verkningsfull. Insatser måste göras såväl när det gäller produktion och handel som när det gäller angrepp på de härdar varifrån missbruket sprider sig. Både här i Sverige och runt om i Europa pågår debatten om hur man skall komma till rätta med narkotikaproblemen. Det är bra. Tyvärr andas argumenten på sina håll uppgivenhet och handlingsförlamning. Det är allvarligt. Som jag ser det måste vi göra allt för att kämpa mot narkotikan. Vi får aldrig spara några krafter, och vi får aldrig lämna några goda förslag oprövade som syftar till ett minskat bruk av narkotika. All missbrukspolitik måste vara motiverad utifrån solidaritet och omtanke om medmänniskor. Vår kristdemokratiska grundsyn är att vi måste skapa ett samhälle där alla människor om möjligt trivs och kan utvecklas. En viktig målsättning i det arbetet är att stärka individens självkänsla. Det hör i synnerhet till ett sådant här avsnitt av det politiska arbetet. Vi måste inse att vi människor är olika. Varje individ är unik. Ingen är fullkomlig, men vi duger ändå. Det är viktigt att detta synsätt lärs ut redan i skolan, så att människor byggs upp och blir starka och så att de känner en tillfredsställelse över vad de är. Jag tror att det är ett utmärkt sätt att motverka behovet av droger. Fru talman! Produktionen och missbruket av samt handeln med narkotika är som redan sagts ett synnerligen allvarligt problem. Konsekvenserna är förödande för såväl samhället som för den individuella missbrukaren. Dessutom vet vi att det nästan alltid förekommer organiserad brottslighet i dessa sammanhang. Tyvärr skiljer vi ofta på socialpolitik och kriminalpolitik, trots att dessa representerar två sidor av samma mynt. Därför måste också kampen mot narkotika präglas av ett övergripande arbetssätt, både sektorsvis och internationellt. Man kan inte heller skilja alkoholpolitik och narkotikapolitik åt, eftersom vi vet att det finns klara samband mellan dessa. Jag har redan i den tidigare alkoholpolitiska debatten sagt att det inte finns någon som nykter prövar narkotika. Alkoholen är alltså inkörsporten. Jag tror att vi måste ha med detta faktum när vi arbetar med alkoholproblematiken. I arbetet med narkotikaproblemen måste man arbeta både långsiktigt och kortsiktigt. Vi kan inte enbart ha brandkårsutryckningar när något går snett. Det är för dyrbart både mänskligt och ekonomiskt. Självklart skall vi hjälpa människor som har hamnat snett. Det skall vi göra med värme och generositet. Men vi får aldrig glömma det långsiktiga arbetet. För mig som kristdemokrat är det självklart att också i dessa sammanhang betona familjens roll. Jag är övertygad om att den allra viktigaste åtgärden för att motverka missbruk är att ge förutsättningar för trygga familjer. Arbetet mot droger måste ha som utgångspunkt att vi skall befria människor från detta gissel. Det måste framställas som positivt att vi befriar våra barn, ungdomar och alla andra människor i vårt land från detta. Kampen måste genomsyras av medmänsklighet och förståelse men också av fasthet och kraftfullhet. Jag vill nämna några ord om skolan och den s.k. ANT-utbildningen. Under senare år har det varit svårt att vidta förebyggande åtgärder, vilka är mycket viktiga. Det har förekommit ganska många klagomål både på utbildningen och på fortbildningen, inte minst när det gäller lärare. Vi har påpekat vikten av den här I utbildningen bör man särskilt uppmärksamma de skadeverkningar på kroppen som narkotika för med sig. Hitintills har de flesta kunskap om att narkotiska preparat är vanebildande, men man saknar ofta kunskap om hur de inverkar på kroppen. Vi tror att det även i skolan måste föras in att alkohol är inkörsport till narkotika. Fru talman! När det gäller dessa svåra frågor är det lätt att hamna i olika fack. Jag tror att vi inom det här parlamentet är mogna nog att kunna se övergripande, att kunna särskilja mål och medel, att kunna hitta konstruktiva lösningar för att bekämpa det som är destruktivt och bryter mer människor. I det arbetet behövs alla goda krafter. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 4 som handlar om inriktningen av narkotikapolitiken och till reservation 5 som gäller en narkotikakommission. I denna reservation finns en del synpunkter som överensstämmer med Vänsterns i reservation 6, men vi vill gå litet längre. Vi menar att man måste titta på helheten.

Fru talman! När det gäller narkotikafrågan råder det en total majoritet i denna kammare. Vi skall med alla lagliga medel bekämpa denna drog som har förstört så mycket för människor i denna värld. Vi skall vara mycket glada över att vi i alla partier är överens i denna fråga - det är alltså inte som när det gäller alkoholfrågor. Men det kan man inte säga om andra länder i Europa. Vi behöver bara titta på vårt grannland Danmark där man har helt andra problem. I denna fråga, liksom i alkoholfrågan, är information och upplysning om drogernas konsekvenser väsentliga. Alla har vi ett ansvar. Bara för att man har betalat sin skatt är man inte undantagen från skyldigheten att visa omtanke om sin omgivning. Helt klart har föräldrar, skola och dagis ett särskilt ansvar, eftersom man har tillgång till barn i olika åldrar. Vårt mål är ett narkotikafritt samhälle. Alla vet vi att inträdet i Europeiska gemenskapen inte underlättar vår målsättning, och då tänker jag närmast på problemet vid våra gränser. Därför måste denna fråga prioriteras. Vi måste också öka samarbetet med övriga En början på detta samarbete när det gäller narkotika är det observatorium som har sitt säte i Lissabon. Syftet är att man på ett likvärdigt sätt skall bearbeta och följa narkotikafrågan i medlemsländerna. Folkhälsoinstitutet har det svenska ansvaret och kommer att bygga upp ett center för data om narkotikamissbruket, dess utbredning, skador och motåtgärder. I ledningsgruppen ingår företrädare för flera statliga myndigheter, bl.a. Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Alkoholinspektionen. Fru talman! Det finns sex reservationer fogade till detta betänkande. Jag skall kommentera reservation nr Utskottets majoritet tycker att den försöksverksamhet som pågår i Lund och Malmö skall få fortsätta att bedrivas. Den utvärdering som Socialstyrelsen har gjort visar att inga nya fall av hiv har rapporterats bland narkotikamissbrukare i Malmöhus län sedan 1990. Detta är glädjande, men resultatet är mycket svårt att utvärdera. Därför tycker vi att man på en bredare bas skall försöka att mera konsekvent göra uppföljningar och att man skall få fortsätta med denna försöksverksamhet. Målsättningen måste ändå vara att dessa missbrukare rehabiliteras och får ordning på sina liv. Därför är det väldigt viktigt att socialtjänsten är inkopplad. Det kan verka som att jag tycker att allt är frid och fröjd i detta försök. Men så enkelt är det inte. Det finns vissa betänkligheter i detta program. Därför går vi inte in på den linje där man vill utvidga programmet. Vad är då problemet? Jag har förståelse för Leif Carlsons inlägg. Det är en typ av dubbel bokföring när man på detta sätt delar ut sprutor och kanyler. Om det inte var för den hemska sjukdomen hiv/aids skulle vi över huvud taget aldrig föra detta resonemang i kammaren. Men jag tror ändå att vi alla i denna kammare är väldigt bestämda när det gäller bekämpningen av narkotika. Därför tror jag att det s.k. dubbla budskapet eller de signaler som Leif Carlson talade om inte behöver få några stora konsekvenser. Vårt förslag är att detta försök får fortsätta under ordnade former och att Socialstyrelsen noga skall följa detta. Även socialtjänsten skall inkopplas. Vi vet också att det finns betänkligheter när det gäller att vetenskapligt utreda ett så litet material. Men jag hoppas att man gör sitt bästa och att riksdagen och Socialstyrelsen följer frågan. Skulle någonting gå fel, skall försöket genast upphöra. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag tycker att det skall få fortsätta på de grunder att man kopplar in socialtjänsten på ett helt annat sätt. Det finns också en liten poäng i det hela. Man når de här människorna på ett helt annat sätt, och om man kan resonera med dem finns det också förutsättningar för att man kan rehabilitera dem. Det kan man inte bortse ifrån. Det måste ändå vara det primära, att dessa människor kommer ifrån sitt missbruk. Återigen är det hiv/aids som är det stora problemet. Vi vet också att det finns ett tryck från Malmös och Lunds kommuner. De tycker att detta är ett fantastiskt projekt. Jag måste erkänna att jag inte hoppar lika högt som de gör, men Malmö och Lunds kommuner tycker att det är jättebra.